Herr talman! Det var tur att Anna-Greta Leijon hejdade sig innan hon upphöjde uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centern till i nivå med franska revolutionen. Vi är överens om att det finns en överhettning. Vi kan också vara överens om att den inte försvinner av sig själv. Men vi tycks inte se likadant på frågan om vari överhettningen består. Anna-Greta Leijon sade att problemet är att vi har för liten kapacitet och att arbetsutbudet inte räcker till. Då frågar jag: Varför gör ni ingenting för att vidga kapaciteten och för att öka arbetsutbudet? I stället föreslår ni löneskatter som verkar dämpande på intresset för att anställa människor, kanske mest när det gäller arbetshandikappade, som har svårt att klara sig på arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon sade sedan att den inhemska efterfrågan är för hög. Där tänker man fel. Den privata konsumtionen växer med mindre än 2 9o. Omsättningen i detaljhandeln är oförändrad jämfört med förra året och bilförsäljningen går ned. Varför skall man då inskrida med skattehöjningar just mot hushållens ekonomi? Den frågan skulle jag vilja spinna vidare på. Jag ställde ett antal frågor, men jag fick svar bara på en enda, och jag påminner om de andra. Hur kan en skattehöjning vara ett led i en skattesänkning? Hur kan man säga att en höjd fastighetsskatt inte höjer skattekvoten? Det här är ju Orwellskt nyspråk, där man försöker vända svart till vitt. Mest nyfiken är jag kanske ändå på besked om det blir någon sänkning av inkomstskatten i höst och hur den skall sänkas. Kan ni verkligen tänka er en skattereduktion — det står faktiskt i betänkandet att ni kan tänka er det — ni som skall sänka marginalskatterna så kraftigt 1991? Varför tar ni inte ett rejält steg redan 1990 som förberedelse för detta? Vad är det som gör att det är så heligt att ni måste vänta till 1991, fastän arbetsutbudet just nu behöver vidgas? Varför vill ni inte bekänna färg? Varför talar ni inte om vad ni tänker göra med inkomstskatten? Vi har nu mindre än en månad kvar till det budgetår inför vilket ni skall ha presenterat era förslag till inkomster och utgifter. Jag ställde också frågor om tvångssparandet. Det blir ju en marginalskatteskärpning med 3 procentenheter den 1 september. Anna-Greta Leijon har inte svarat på vari rättvisan ligger när det gäller högskattekommun kontra lågskattekommun. På frågan om det blir någon återbetalning svarade Anna-Greta Leijon ja, men det kan ju hända att vi kan behöva späda på med några åtgärder för att i stället stimulera det frivilliga sparandet. Då frågar jag: Varför gör ni det inte nu, utan först om några år?

Herr talman! Anna-Greta Leijon sade att hon trodde att många skulle känna stor personlig glädje över det här paketet med höjda skatter, höjda priser och sänkt standard. Hon har inte varit med så länge i den ekonomiska debatten, och jag tror att hon kommer att finna att hon har misstagit sig grovt. Anna-Greta Leijon gjorde också ett nummer av att jag i den utfrågning som finansutskottet anordnade skulle ha frågat om obalansen försvinner av sig själv och att jag på den frågan skulle ha fått svaret: Nej. — Självfallet inte. Jag har aldrig någonsin trott att obalansen försvinner av sig själv. Vem har trott det? Jag hoppas att inte heller Anna-Greta Leijon har trott det. Vad som krävs är ju utbudsstimulanser, genom vilka man kan skapa en balans på en något högre nivå, i stället för att göra det på en låg nivå, som socialdemokrater och centerpartister vill. Låt mig citera ur några av de ekonomiska rapporter av mera oberoende slag som har kommit under senare tid. S-E-Banken skriver följande: ”Förslagen innebär ingen lösning på de underliggande ekonomiska problemen. Genom en konjunkturpolitisk åtstramning skjuter man på lösningen av problemen i stället för att ta itu med dem nu.” Handelsbanken skriver att förslagen ”kommer knappast att bidra till att lösa de ekonomiska problem som Sverige nu står inför, nämligen låg tillväxt och hög inflation”. Jag undrar om Anna-Greta Leijon anser sig veta bättre vilka effekter dessa förslag får. Vad gäller arbetsmiljöavgiften försöker Anna-Greta Leijon med ett mycket fult trick. Hon talar inte om den som den skattehöjning den är, vilket är föremålet för dagens debatt, utan i stället om hur pengarna skall användas någon gång i framtiden. Hur man skall göra på den punkten finns det inte nu något konkret förslag om. Jag vill påminna Anna-Greta Leijon om att socialdemokraterna i riksdagen år efter år inte har gjort någonting alls för att förbättra arbetsmiljön. Vi har t.ex. från folkpartiets sida lagt fram förslag om en koppling mellan sjukvården och sjukförsäkringen. År efter år har vi fört fram sådana konkreta förslag, som skulle medföra förbättringar. Socialdemokraterna har sagt nej och har inte haft någonting att föreslå i stället. De brister i arbetsmiljön och problem med sjukfrånvaron som finns i dag är en direkt följd av underlåtenhetssynder på socialdemokratiskt håll. Jag vill till sist upprepa en av de frågor som jag ställde till Anna-Greta Leijon: Tror hon att det här paketet medför en åtstramning, eller handlar det om att höja skatter för att betala nya utgiftsökningar?

Herr talman! Jag vill ta upp tre av de frågor som Anna-Greta Leijon berörde. Låt mig börja med den fantastiskt framgångsrika arbetsmarknadspolitiken, som uppenbarligen har givit upphov till så många arbetsskador. Vi tycker att de företag som förorsakar skadorna genom sin vinstgivande produktion bör kunna alstra så mycket pengar att de själva skall kunna betala vad skadorna kostar, inte låta andra göra det. Miljöpartiet har ett mycket radikalt arbetsmiljöprogram, som vi har fått mycket stort beröm för i ett stort antal LO-tidningar. Vad gäller energiskatternas genomslag på den energiintensiva industrin vill jag peka på att det finns ett skyddsnät, nämligen storförbrukarsubventionerna, som garanterar att höjningarna inte slår igenom på det sätt som Anna-Greta Leijon säger. När förslaget om den särskilda skatten i form av tvångssparande kom fick jag några ord ur Bibeln i tankarna: Den som icke har, från honom skall tagas det han har. Det går att fortsätta: Den som har, från honom skall intet tagas. Detta passar, Anna-Greta Leijon, mycket bra in på det som socialdemokraterna och centerpartiet nu vill genomföra. Nolltaxerare och personer med stora skulder slipper undan, medan personer med vanliga taxerade inkomster och låga skulder skall betala. Det finns i förslaget inte ens en undre gräns för skattebefrielse. Även de armaste skall betala. Herr talman! Svensk socialdemokrati har faktiskt förändrats från toppen. Politiken blir mer och mer penningfixerad och mindre socialt betonad. Denna gång slår man urskillningslöst också mot de sina och gynnar medvetet dem som kan placera om sina pengar för att slippa skatten. Jag vill fråga Anna-Greta Leijon: Vari ligger det specifikt socialdemokratiska i att införa den nya skatt som kallas ett tillfälligt obligatoriskt sparande?

Herr talman! Jag skall i min nästa replik gå in på fördelningspolitik, hur man byter äpplen mot päron, den industriella utvecklingen i Bergslagen, Sveriges elpriser kontra andra länders och betydelsen av den nu föreslagna åtstramningen för industrin. I denna replik skall jag ägna mig åt frågan om deltagande eller inte deltagande i olika åtgärder. Jag kan inleda med att tacka för de vackra orden från fru Leijon om tidigare debatter. Jag får väl återgälda de orden. Jag menar att ”in eller ut” i en uppgörelse eller i ett samarbete aldrig kan vara en fråga om principer eller procedurer utifrån ett rent tekniskt synsätt eller bero på var man befinner sig i relationen mellan partierna, utan detta är ytterst en politisk fråga. Som jag sade i mitt inledningsanförande är vi ganska stolta över att vi kan stå utanför den krets som nu lägger nya bördor på de lågavlönades axlar. Jag tycker att det är ett ganska enkelt konstaterande för ett parti som alltid slagits för normalinkomsttagarnas, låginkomsttagarnas och de vanliga familjernas rätt. Nu vet jag att man inom socialdemokratin säger: Det har vi också alltid gjort. Det görs i nostalgiska tal och jubileumstal. Men den konkreta politik som här föreslås innebär en åtstramning som riktas mot dem som har det ekonomiskt sämst ställt. Jag kan inte se det på annat sätt när man höjer elskatterna, inför tvångssparande och under nästa år genomför marginalskattesänkningar. Fakta måste ju få tala också i det här fallet. Jag kan som exempel nämna hur svårt det varit att få en vänsterprofil i diskussionerna om eventuella uppgörelser med socialdemokratin. Ta bara en så enkel sak som frågan om långtidssjukskrivningarna. Det är ju en gammal vpk-fråga. Långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna kostar 20-30 miljarder kronor per år, och människor sitter i långa köer utan att kunna komma tillbaka in i arbetskraften. Den frågan har vi drivit i många år. Nu är det ”inne” med utbudspolitik, och nu är det dags för åtgärder på det här området. Men inte ens här är ni beredda att gå oss till mötes, såsom jag ser det, till vänster i den meningen att man undantar kommuner och landsting, som faktiskt behöver resurser för att kunna göra någonting åt långtidssjukskrivningarna, åt vårdköerna och för rehabiliteringen. Man kan här inte gå så långt från sin vilja att strama åt att man accepterar att pengarna börjar utbetalas för dessa ändamål i samma ögonblick som de kommer in. Det skall i stället liksom skjutas på framtiden därför att man behöver strama åt ekonomin. Det är oerhört svårt att tala om en uppgörelse när socialdemokratin inte kan närma sig oss ens i så enkla frågor, där ställningstagandet för er del borde vara helt naturligt. Detta är bakgrunden till att vi inte ställer oss bakom åtstramningarna och attackerna mot de lågavlönade.

Herr talman! Anna-Greta Leijon redogjorde för sparandets framtid. Det är viktigt att här poängtera att sparandet skall återföras och att ränta skall utbetalas. När det gäller den långsiktiga sparandepolitiken anser vi i centern att man borde ha en inriktning mot personliga investeringskonton som ett led i ett fortsatt, frivilligt sparande. En viktig sak att poängtera är att socialdemokraterna har dålig framförhållning när det gäller de strukturella problemen i ekonomin. Särskilt i fråga om industrisektorn kan man säga att socialdemokraterna inte alls har utnyttjat de här sju åren till förnyelse av svenskt näringsliv. De har fört en mycket konservativ industripolitik. Man har inte satsat på framtidsföretag, kunskapsoch högteknologiföretag. Man har tappat positionen som industriland på grund av den ekonomiska politik som förts. Man har bara utnyttjat effekterna av de omställningar som icke-socialistiska regeringar gjorde under 1970-talet. Se t.ex. på SSAB och skogsindustrin! Det är effekterna av denna omställning som skapat den positiva konjunktur som vi haft på näringslivets område. Men småföretagspolitiken, som startade bra under 1970-talet, har helt enkelt misshushållats bort. Socialdemokraterna har verkligen sett till att den politiken försvunnit i det tysta. Vad socialdemokraterna har gjort bra på den senaste tiden är att man har anammat tankarna på avreglering av kapitalmarknaden. Man borde därutöver ha kunnat utnyttja de goda kapitaltillgångarna till industriell förnyelse. Det har man emellertid avstått från, vilket är mycket bekymmersamt. Det är också oroväckande att man inte satsat på aktiemarknaden i sådan utsträckning att det i Sverige fortfarande hade funnits möjligheter att göra aktieaffärer. Man har avlövat aktiemarknaden på riskkapital. Det har varit mycket olyckligt. Omsättningsskatten på värdepapper borde därför försvinna.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det var klargörande att både Anne Wibble och Lars Tobisson konstaterade att vi har en överhettning iden svenska ekonomin. Den går inte över av sig själv. Därför måste åtgärder vidtas nu, och det är beklagligt att ni inte ställer upp på sådana åtgärder. I fråga om arbetsmiljön försökte sig Carl Frick på konststycket att påstå att den svenska arbetsmarknadspolitiken skulle vara upphov till arbetsmiljöskador. Jag tycker att det är en upprörande förfalskning av verkligheten. Det finns många skäl till att vi har problem med arbetsmiljön, och jag skall räkna upp några av dem: brist på kunskap, ointresse för hur människor mår, rå kapitalism, rädsla för att mista jobbet. Nu när vi har full sysselsättning på de flesta håll i vårt land kan vi skärpa kraven på arbetsmiljön, eftersom ingen enskild person behöver tveka att hävda sin rätt på det området i rädsla för att riskera jobbet. Vi vet att det ofta annars tyvärr fungerar på det sättet. Anne Wibble försökte påstå att jag gör ett fult trick. Det framgår mycket klart av detta betänkande att de pengar som tas in skall gå tillbaka till arbetsgivare för rehabiliteringsoch arbetsmiljöinsatser — inte för någonting annat. Exakt på vilket sätt det skall ske kommer regeringen att lämna förslag om till riksdagen under hösten. Målsättningen är helt klar: till ingenting annat än rehabiliteringsinsatser och insatser för arbetsmiljön skall dessa pengar användas. Det kan aldrig vara utbudspolitik, säger Anne Wibble, utan det är bara utbetalningarna som är det. Men man kan ju inte betala ut pengar om man inte har några inkomster. Jag förstår här inte Anne Wibble och folkpartiet, som så mycket har sysslat med svensk arbetsmarknadspolitik och som vet att vi tagit in pengar via arbetsgivaravgifter för att betala ut dem för omskolning och vidareutbildning. Vad är det annat än utbudspolitik? I det här fallet förhåller det sig inte på annat sätt. Vi behöver öka arbetskraftsutbudet, sägs det. Det är riktigt. Vi har drygt 500 000 förtidspensionerade arbetsskadade och långtidssjukskrivna. Många av dessa människor vill inte någonting hellre än att bidra till produktionen. De förslag som socialdemokraterna och centern kommit överens om innebär ett väsentligt lyft för dessa människor i deras personliga situation och bidrar till att öka utbudet av arbetskraft och till att skapa bättre förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. Till vad Hans Petersson sade om fördelningsfrågorna och de lågavlönade ber jag att få återkomma i nästa replik.

Herr talman! Anna-Greta Leijon sade nu att moderaterna inte ställer upp på åtgärder mot överhettningen. Det bekräftar att hon inte förstått vari överhettningen består, att den finns på ekonomins utbudssida och inte på efterfrågesidan. Vi föreslår tillsammans med folkpartiet utbudsstimulerande åtgärder med en skattesänkning i första ledet. Vi föreslår åtgärder — ni skäller under fel träd. Sedan, Anna-Greta Leijon: Vi representerar båda Stockholms län. Jag är ingen vän av bygdepolitik, men jag tycker ändå att man skall se till att den egna valkretsen inte drabbas av uppenbara orättvisor. I det avseendet har faktiskt finansutskottets ordförande ingen vidare fin meritlista. I går höjdes Robin Hood-skatten. Tidigare kunde den beskrivas som något som bara drabbade rika moderatstyrda kommuner. Men nu sker en utvidgning så, att den kommer att beröra nästan alla Stockholmslänets kommuner — många med annan politisk majoritet. Låginkomsttagare i Stockholms län skall alltså vara med och bekosta extravaganser ute i landet. I dag skall vi besluta om en höjning av investeringsoch fastighetsskatten. Vi tog emot en uppvaktning från samtliga partier i Stockholms kommun som var verkligt intressant. Den visade att man från alla håll ansåg att detta kommer att leda fel, bl.a. blir det färre bostäder. Jag undrar återigen: var ligger rättvisan i de avgränsningar som görs? Jag påtalade tidigare det här egendomliga skiftet, att det enligt regeringens förslag är Södertälje som skulle ta stryk men inte Uppsala. Nu är det Uppsala som skall ta stryk men inte Södertälje. Varför skall en kontorsfastighet i Nynäshamn drabbas av en extraskatt, medan ett kontor beläget i en bostadsrättsfastighet på Östermalm — vilket nog får anses vara ett mera överhettat läge — går fritt? På vad sätt dämpar en tillfällig skatt 1990, som bärs upp 1991 och 1982, överhettningen just nu? Nej, detta är eftergifter för en Stockholmsfientlighet som ingen tjänar någonting på. Jag förstår inte, som sagt, hur socialdemokraterna räknar med att återvinna stöd i storstadsområdena med detta sitt uppträdande. Slutligen vill jag säga att jag beklagar de utslag av nonchalans i lagstiftningsarbetet som Anne Wibble tidigare talade om. Så som nu har skett får lagstiftning faktiskt inte gå till, att man serveras ett lagförslag på bordet som inte har presenterats tidigare, och blir upplyst om att ärendet skall lämnas till kammaren under eftermiddagen. När vi moderater yrkar på remiss till lagrådet och till berört fackutskott, röstas vi ned. Detta är maktspråk. Jag beklagar att lagstiftningsarbete bedrivs på det sätt som nu har börjat ske — i och för sig inte utan tidigare förebilder — och som denna gång har kommit till så tydligt uttryck i finansutskottet.

Herr talman! Alla är överens om att vi har obalans. Så långt är det klart. Men tänk, att det skall vara så svårt att förmå finansutskottets ordförande att förstå att man bäst blir av med obalans genom att öka den del som är för liten. Obalans består i att två saker är olika stora — så långt kan ni väl vara med? Vad socialdemokrater och centerpartister vill göra är att strama åt den ena komponenten så, att man skapar balans på en låg nivå. Vad vi i folkpartiet och moderaterna vill göra är att stimulera produktion och utbud — den andra komponenten — så, att den växer. Då får vi balans på en högre nivå. Det borde faktiskt inte vara så väldigt svårt att förstå att den senare metoden är långt mera fördelaktig för de människor som verkar i den här ekonomin. Jag tycker att Anna-Greta Leijon ändå borde förstå själva tekniken i detta. Anna-Greta Leijon återkommer till arbetsmiljöförbättringar. För att ta ytterligare ett exempel, som jag inte tog upp förra gången, kan jag nämna att det finns en rehabiliteringsutredning som har arbetat under många år — fyra, om jag inte missminner mig. Under dessa fyra år — eller kanske ännu fler — avslogs alla förslag som folkpartister och andra, i många fall vpk-are, framlade i fråga om förbättringar av arbetsmiljön. Dessa förslag avslogs med hänvisning till den sittande utredningen. Ingenting, inte en enda liten åtgärd kunde socialdemokraterna själva komma med. Nu hänvisar Anna-Greta Leijon till att alla dessa pengar skall användas, men hon undviker mycket noga att säga när. Det är klart att om pengarna skall användas om två år, innebär förslaget i praktiken en effektiv uppskjutning av alla åtgärder. Om pengarna skall användas genast — vilket centerpartisterna tycks hävda — utgör de i varje fall inte någon del av en åtstramning. Också jag har med beklagande konstaterat att Anna-Greta Leijon visar tecken på ett återfall i en — som jag trodde — gammal förlegad socialdemokratisk politik: varje gång man hittar en ny angelägen uppgift som kräver nya utgifter, skall man höja skatterna för att betala för detta. I så fall kommer man aldrig någonsin ur den ständiga skatteökningsskruv som socialdemokratisk politik har lett till. Jag vet alldeles bestämt att finansministern flera gånger har sagt att man inte löser några problem genom att höja både skatter och utgifter, för då kommer man aldrig att kunna ens hålla kvar skattetrycket, än mindre att kunna sänka det. Jag beklagar djupt att inte den interna kommunikationen fungerar bättre, men jag hoppas att någon liten information kan nå fram. Herr talman! Jag vill slutligen säga att det är märkvärdigt att Anna-Greta Leijon inte på något sätt har kommenterat den bristande beredningen av de föreliggande lagförslagen. Det är i sig en kommentar.

Herr talman! Jag tycker att arbetsmiljöproblemen är alldeles för allvarliga för att man skall vara raljant när man talar om dem. Anna-Greta Leijon angav ett viktigt skäl till varför vi har så många arbetsmiljöproblem i Sverige. Det är den råa kapitalismen som är orsaken. Det är beklagligt att ett mångårigt socialdemokratiskt maktinnehav inte har lyckats rå på de allra råaste formerna, nämligen överutnyttjande av människor i arbete, trots starkt vinstgivande verksamhet. Jag tycker att detta är en hemsk historia, men man löser inte problemet genom att försöka att ta pengar från de företag som har skött sin miljö, fondera pengarna och sedan skvätta ut dem långt senare. Vad som fordras är faktiskt omedelbara och snabba åtgärder för att med en gång verkligen tvinga de företag som missköter sig på detta område. Min erfarenhet från industrin är inte att fackföreningarna är rädda för dessa problem, utan det är helt enkelt så, att när det kommer till kritan är det företagsledarna själva som beslutar om vad man skall göra åt förslitningsskador och sådant. I de flesta fall har de struntat i dessa skador, därför att de varit medvetna om att det har funnits friska människor att tillgå som kan slitas ut. Det är någonting som jag mycket väl kommer ihåg genom min erfarenhet av industri. Anna-Greta Leijon svarade inte på vad det är som är så specifikt socialdemokratiskt i det nu aktuella förslaget om tvångssparande.

Herr talman! Jag instämmer i Carl Fricks analys av kapitalismen. Jag skulle svårligen själv kunna överträffa träffsäkerheten i den. Det var just det som Anna-Greta Leijon sade, som föranledde mig att inleda min replik på detta sätt. Hon talade om den råa kapitalismen och om att man råkar illa ut på arbetsplatsen, om man motsätter sig någonting. Detta är intressant, eftersom det ju handlar om makten på arbetsplatsen, om individers möjlighet att påverka sina liv i det samhälle som vi lever i och som har förvaltats av socialdemokratin under så oerhört lång tid med målsättningen att förändra samhället, skapa rättvisa förhållanden och rättvisa för arbetare och övriga anställda. Så tvingas Anna-Greta Leijon stå här i talarstolen och säga att den råa kapitalismen är så fruktansvärd. När kommer skördetiden för alla dem som har fått hålla tillbaka under 80-talet med tanke på fördelningspolitiken? När kommer skördetiden för alla dem som under det socialdemokratiska regeringsinnehavet och under hela industrialismen har fått offra sig, sina liv, sin hälsa, sin arbetsmiljö, kanske sina familjer och sina bostadsförhållanden? Frågan om hur eländet drabbar folk har ju mycket vida perspektiv. Som vi tidigare sade när det gäller inriktningen på den här överenskommelsen och på åtgärderna, finns det — som jag ser det i dag — inte några möjligheter att få över socialdemokratin till den vänsterpolitik som vi företräder. Vi har faktiskt avgivit motioner med ganska precisa krav för att visa var vi står och vad vi tycker bör ske. Men vi märkte inte någon som helst vilja från socialdemokraternas sida att gå oss till mötes, utan det var naturligtvis lättare att gå med högern. När man ser resultatet — vilket man kan beklaga — är jag mycket glad att vi inte är delansvariga. Nog om detta. När det gäller fördelningspolitiken, industrin, elkraften m.m. säger Anna-Greta Leijon att det är energipolitiska överväganden som ligger bakom. Det är en del av vad ni säger. I er majoritetstext talas också om finanspolitiska. Jag undrar dock hur man kan säga att det är energipolitiska överväganden, när man i samma andetag säger att en del av de här pengarna skall gå till att betala tillbaka skattesänkningar nästa år. Det kommer att hjälpa en del av de människor som har fått en viss åtstramning, men också de som har de högsta inkomsterna får del av detta. Jag undrar vidare hur man kan hävda att det har någon som helst energipolitisk betydelse, när man undantar industrin från dessa höjningar. Utskottet anser att de nu förordade energiskattehöjningarna, förutom skatten på olja, inte bör slå igenom i företag med industriell tillverkning. Man törs således inte lägga någon avgift på dem som förbrukar mycket elkraft. Hur kan man hävda att det är en energipolitisk inriktning? Elpriserna i vårt land är hälften eller en tredjedel av priserna i viktiga konkurrentländer ute i Europa. Vi behöver ställa om vår energiproduktion. I en sådan politik skulle vi kunna delta, men inte i den här slappa åtstramningspolitiken som drabbar hushållen.

Herr talman! Hans Petersson tog i sin första replik upp de lågavlönades situation och sade att vpk inte vill följa centern, och socialdemokraternas förslag, eftersom det är dåligt för de lågavlönade. Vad är då sämst för de lågavlönade? Det är när man för en ekonomisk politik där frågan om arbetslöshet blir en restpost. Möjligheten att ha ett arbete är grundläggande för fördelningspolitiken. Det är i allra högsta grad också dåligt för de lågavlönade, om man inte försöker göra något åt inflationstendenserna i samhället. Vi vet vad det innebär med den inflation som varje dag, varje vecka, varje månad gröper ur de lågavlönades portmonnäer mer än de högavlönades, eftersom man inte har några marginaler. Det går många roliga — eller kanske rättare sagt makabra — historier om länder i Latinamerika där priserna stiger, medan man är inne i affären och plockar ihop varorna. Så är det inte i Sverige. Vi glömmer kanske lätt bort den smygande urholkning av lönerna som inflationen innebär. För de lågavlönade är det dock en verklighet. Det är för att komma till rätta med den som vi och centerpartiet tillsammans har gjort dessa insatser. Det är beklagligt att Hans Petersson inte vill se de här sambanden. När skall pengarna betalas ut när det gäller arbetsmiljöavgifterna? Ja, regeringen skall återkomma till riksdagen, och vi skall fatta beslut i höst. Vi har också sagt att regeringen skall återkomma med ett förslag om när under perioden 1990—-1991 som man skall kunna börja utbetalningarna. Det finns alltså utrymme för att göra en bedömning i höst om det skall ske i januari 1990, någon gång senare under 1990 eller kanske rent av 1991. Den frågan kommer vi att få diskutera senare. Vi har inget intresse av att dra ut på tiden. Vi måste dock ha en praktisk bra verksamhet, och vi måste ha en del pengar, innan det är vettigt att börja betala ut dem. När det gäller arbetsmiljön, Carl Frick, är det riktigt att arbetsgivarna missar arbetsmiljön, eftersom det står arbetstagare i kö framför deras portar. Det bästa sättet att komma till rätta med detta är att se till att vi inte har arbetslöshet. Jag skulle också vilja säga att ett av de väsentligaste skälen till de många nya typerna av arbetsmiljöproblem som vi har är att arbetsmarknaden och det mesta i samhället är designat efter karlar och inte efter kvinnor. Det är en av de viktigaste försummelserna när det gäller att komma till rätta med de här frågorna. Herr talman! Lars Tobisson sade att jag skäller under fel träd. Jag tycker att det känns väldigt fint att skälla under moderaternas träd. Jag skulle dock önska att jag snart får lukta på blommorna, som tjuren Ferdinand.

Herr talman! Sverige har haft en obruten ekonomisk uppgång sedan 1982 Arbetslösheten har minskat och investeringarna och produktionen har ökat. Reallönerna och den privata konsumtionen har kunnat öka. Budgetunderskottet har försvunnit, och riksdagen har t.o.m. kunnat besluta om ökade statsutgifter. Men på sistone har farten blivit för hög. Efterfrågan har växt snabbare än resurserna. Trots en rekordartad ökning av nytillskottet på arbetsmarknaden —- 70 000 fler sysselsatta under ett år — råder en påtaglig brist på arbetskraft över snart sagt hela landet och i alla branscher. Pressen uppåt på kostnader och priser har på nytt ökat. Slutsatsen är ofrånkomlig: utan en aktiv nedkylning av temperaturen i ekonomin riskerar vi att om igen hamna i den typ av kris vi hade under senare delen av 1970-talet. En regering som vill sitta bekvämt, som inte vill lämna mindre populära besked till medborgarna, skall naturligtvis avstå från att handla i sådana lägen. Den kan ju alltid hoppas att problemen löser sig av sig själva — eller att någon annan får överta dem. Den regering som nu sitter hade kunnat ta till ytterligare en förevändning för att inte ingripa mot överhettningen. Vi är en minoritetsregering och måste alltså ha stöd av andra partier i riksdagen för att få igenom våra förslag. Och att vända sig till oppositionspartier och be dem ställa upp för åtgärder som skall strama åt ekonomin kräver både mod och kompromissvilja. Men en regering som tar sin uppgift på allvar, som inser att det förtroende den fått av väljarna också innebär plikten att ta ansvar just i svåra och politiskt riskabla lägen, den måste handla. Från den socialdemokratiska regeringens sida har vi vid upprepade tillfällen deklarerat att vi inte tänker sitta kvar för att administrera en sönderfallande ekonomi. Det är i den andan vi nu handlar — och vi har handlat på liknande sätt i det förflutna. I dag kommer riksdagen att besluta om ett antal åtgärder som bör leda till att Sveriges ekonomi kommer i bättre balans, att överefterfrågan försvinner och inflationstrycket minskar. Det betyder att regeringen vunnit en majoritet för sin uppfattning att en rejäl ekonomisk åtstramning behövs. Den tekniska utformningen av denna åtstramning är inte densamma som regeringen föreslog i kompletteringspropositionen. Från högerhåll försöker man nu beskriva detta som ett nederlag för regeringen. Andra har uttryckt sin förvåning över att regeringen inte, som det heter, ”i förväg förankrat” sin politik hos något oppositionsparti. Den här förvåningen är svårförståelig. Samtliga oppositionspartier har, sedan en längre tid, både offentligt och direkt till regeringen bestämt avvisat tanken på att förhandla med oss om innehållet i våra propositioner innan de lagts på riksdagens bord. Lägg era förslag så får vi i vanlig ordning behandla dem i riksdagens utskott, har varit det stående beskedet. Motiven för den inställningen är inte så svåra att hitta. Om ett oppositionsparti skall vara med om beslut vilkas popularitet inte är alldeles oomstritt, vill man naturligtvis ha förhandlingar i offentlighetens ljus, som garanterar att de egna förhandlings framgångarna blir tillbörligt uppmärksammade. Över detta politiska faktum Prot. 1988/89:130 finns det ingen anledning att vara vare sig överraskad eller bitter. 7 juni 1989 Inte heller finns det anledning för regeringen att beklaga innehållet i uppgörelsen med centerpartiet. Vid presentationen av regeringens förslag betonade jag att det väsentliga var att uppnå det åsyftade resultatet, inte att få stöd för regeringens förslag i alla detaljer. Vi har därför varit öppna för alternativ från oppositionen. När nu förhandlingarna i utskotten är klara och betänkandena föreligger kan vi också konstatera att vi fått stöd för de syften vi haft med våra förslag och att nedkylningseffekten i det stora hela motsvarar den nivå regeringen förordade i kompletteringspropositionen. I dag är det naturligtvis lätt att påstå att regeringen borde ha gått fram med åtstramningsåtgärder tidigare. Men faktum är att så sent som i januari, då budgetpropositionen presenterades, höjdes inte en enda röst för en stramare finanspolitik. I den mån något av riksdagens partier hade en annan uppfattning än regeringen gick den i motsatt riktning, dvs. man ansåg att det fanns större utrymme för ökade statsutgifter och skattesänkningar. Men jag vill erinra om att regeringen i budgetpropositionen satte upp klara villkor för att dess inriktning av den ekonomiska politiken skulle kunna bibehållas. Vi sade då att detta villkor var att en klar dämpning av lönekostnadernas uppgång inträffade under 1989. Redan en kostnadsökning på 7 Yo var enligt regeringens mening för hög och skulle kräva en skärpning av den ekonomiska politiken. I själva verket blev tecknen på den svenska ekonomins överhettning tydliga först under senvintern och våren. Det som för regeringen avgjorde saken var den snabbt tilltagande bristen på arbetskraft. Trots att utbudet av arbetskraft, som jag sade, ökade mer än någonsin steg efterfrågan ännu snabbare. Arbetskraftsbristen bedömdes få två allvarliga konsekvenser, om den inte hävdes. För det första hotas grundläggande välfärdsfunktioner i vårt samhälle. Den kraftiga ökningen av sysselsättningen inom det som kallas privatproducerad service — handel, transporter, konsulter, reklam osv. — gör det svårt, ibland omöjligt, att fylla det snabbt växande antalet vakanser inom vård och omsorg. Tanken att den privata konsumtionens tillväxt skulle tillåtas gå så långt att den skapar en personalbrist som hotar liv och hälsa kan inte ur medborgarnas egna synpunkter vara acceptabel. För det andra kan överefterfrågan på arbetskraft innehålla en ny inflationsbomb, som består av kraftig löneglidning, prishöjningar och krav på lönekompensation från andra grupper, dvs. den från tidigare skeden icke okända löne-pris-spiralen. Vi vet nu att redan löneglidningen i fjol blev i kraftigaste laget, över 4 Jo. De löneavtal som har slutits för 1989 och 1990 bygger på att löneglidningen dämpas i år, så att både priser och löneutveckling kommer i ett lugnare skede nästa år. Men utsikterna för en sådan dämpning ter sig inte överväldigande stora om arbetsmarknaden inte kommer i bättre balans. Med de tvåårsavtal som nu har slutits på den privata arbetsmarknaden finns en klar chans att påtagligt dämpa inflationen nästa år. Men för att avtalens syften skall kunna uppnås behöver de stöd av en restriktiv ekonomisk politik. 51 Med hänsyn till de värden som står på spel finner jag inte att den uppoffring från medborgarnas sida är orimlig som består av det tidsbegränsade obligatoriska sparandet. Det bör bidra till en nödvändig uppbromsning av den privata konsumtionen. På sikt kan det faktiskt också vara en stimulans för ett ökat frivilligt sparande, om det leder till att fler människor än i dag upptäcker att en sparad slant ökar den personliga tryggheten. Indragningen av resurser från näringslivet dämpar lusten att driva på löneglidningen. De kraftfulla åtgärder som nu sätts in mot byggboomen och överhettningen i Stockholmsområdet har verkningar som ur både samhällsekonomisk och regionalpolitisk synpunkt är positiva. Den snabba expansionen i detta område har inte bara kraftigt överansträngt huvudstadsregionens ekonomiska resurser, trängt undan bostadsbyggandet osv. Den riskerar också att bli en inflationsmotor med negativa verkningar i många andra delar av landet. Utöver de här åtgärderna kommer också en direkt överföring av finansiella resurser att ske från landets rikaste — och ofta mest expansiva — kommuner till de fattigare, där arbetsmarknad och näringsliv inte expanderar i samma takt. Det bör bidra till en förbättring av den regionala och den samhällsekonomiska balansen. Den här vårens åtstramningsåtgärder har också inriktats på konsumtionskrediterna. Kraven på kontantinsats vid kreditköp har höjts ytterligare. Genom att öka kreditgivarnas ansvar för de kredittagare som hamnat på obestånd ställs hårdare krav på kreditkontrollen. Och genom att viss typ av direktreklam för krediter förbjuds minskas risken för en oöverlagd och oprövad upplåning. Det finns de som menar att hela åtstramningspaketet kommer för sent i den meningen att konjunkturtoppen är passerad och att det är fel att tillgripa en åtstramning i ett läge när konjunkturen mattas. Det är i och för sig riktigt att uppgången av den privata konsumtionen har blivit mindre expansiv det senaste halvåret. Och än en gång förutspås en avsaktning i den internationella konjunkturen, även om den är mycket måttlig denna gång. Men ingenting av detta ändrar på förhållandet att arbetskraftsbristen måste hävas och inflationstrycket dämpas i vårt land. Den alltför snabba kostnadsutvecklingen lagras i högkonjunkturen nästan omärkligt för varje år, och den alltmer försämrade konkurrenskraften som blir resultatet får inte genomslag förrän den internationella efterfrågan vänder. Om vi står inför en lågkonjunktur är det ännu viktigare att vi angriper kostnadsutvecklingen, innan konjunkturavmattningen är ett faktum. Går vi in i en lågkonjunktur med hög inflation, är vi verkligen illa ute. Herr talman! Sveriges ekonomi har under 80-talet både växt och stabiliserats. Den åtstramning som riksdagens majoritet i dag kommer att besluta om syftar till att göra det möjligt att under 90-talet förstärka tillväxten och bevara stabiliteten, samtidigt som utrymme skapas för en omläggning av energipolitiken och nya framsteg i kampen mot miljöförstöringen. Från regeringens sida har vi både i budgetpropositionen och i kompletteringspropositionen strukit under att det krävs strukturella reformer för att öka den svenska ekonomins potential för tillväxt. Det finns nämligen tecken som tyder på att denna potential har minskat under de senaste åren. Trots en mycket kraftig ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar och trots mycket stora insatser av nytt kapital har den ekonomiska tillväxten mattats. Produktionen per arbetad timme och per investerad krona ökar långsammare än förr. På vissa områden ser det ut som om utbytet av insatta resurser t.o.m. minskar. För möjligheterna att öka välfärden i vårt land, vare sig det gäller höjda reallöner, bättre vård och utbildning eller en renare miljö, är detta ett allvarligt hinder. Skall sådana krav kunna uppfyllas, måste vi inte bara kunna sätta alla produktiva krafter i arbete. Utbytet av arbetet måste också förbättras. De avgörande insatserna för att nå de målen görs naturligtvis på den enskilda arbetsplatsen, i företaget eller förvaltningen, av dem som agerar på näringslivets marknader. Men på den ekonomiska politiken vilar ansvaret att skapa rimliga förutsättningar för företagare och löntagare att göra ett bra jobb. Det är det som brukar kallas strukturpolitik eller utbudspolitik. Och här pågår ett ganska intensivt reformarbete. Vägledande för det arbetet är insikten att reformerna måste anpassas till verksamhetens mål och egenart, vilka styrmedel det kräver etc. Det finns med andra ord ingen ensartad modell som kan användas för strukturell förändring och utbudspolitik i syfte att främja tillväxt och utveckling. I vissa fall är det ökad konkurrens, i andra fall bättre samarbete eller ökad stimulans åt de enskilda individerna som ger det bästa utbytet. Jag skall ge ett exempel på vad jag menar. Det mest framgångsrika inslag vi har av statlig utbudspolitik är antagligen — och det har Anna-Greta Leijon redan omvittnat — den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den har — därom ger flera internationella undersökningar besked — skapat kanske världens bäst fungerande arbetsmarknad med stor förmåga till rörlighet och anpassning. Den har inte bara gett Sverige världens högsta sysselsättningsnivå. Trots våra problem med kostnadsutvecklingen är det faktiskt så, att inget annat land i dag skulle kunna nå vår låga arbetslöshet utan att få en väsentligt högre inflation än den vi har. För förnyelsen av den offentliga verksamheten har vi en hel del att lära av hur arbetsmarknadspolitiken byggts upp. Arbetsmarknadspolitiken handlar nämligen om hur sociala mål kan förenas med ekonomisk effektivitet. Dess framgångar beror bl.a. på att en effektiv förvaltningsform har utvecklats. Målet arbete åt alla genomsyrar hela organisationen. Det finns tydliga informationsoch beslutssystem som gör att besluten kunnat fattas snabbt och långt ner i organisationen. Sedan länge har man också ett särskilt system för att lösa intressekonflikter mellan de parter som är avnämare av arbetsmarknadspolitikens tjänster. Det här är en modell för en effektiv samhällsorganisation med viktiga sociala uppgifter. Men i den hittar vi inspiration för hur skolan skall kunna förbättras genom decentralisering och delegering, hur sjukvården skall kunna klara växande krav genom en klarare fördelning av ansvar och beslut. På båda dessa centrala områden håller viktiga principiella avgöranden på att utformas. Ett annat område där vi kan minska sociala missförhållanden och samtidigt förbättra ekonomins produktionsförmåga är den oroande utvecklingen av sjukskrivningar och arbetsskador. Vi tror inte att dessa problem löses genom försämrade förmåner. De måste i stället angripas genom omfördelning av resurser och genom en effektivare organisation för förebyggande av arbetsskador och sjukdomar samt för rehabilitering. Genom uppgörelsen med centerpartiet om höjningen av arbetsgivaravgiften läggs den ekonomiska grunden för en reformering av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Det jag nu sagt bör tolkas som att vi socialdemokrater anser att konkurrens och privatisering inte är någon generallösning för uppgiften att förnya och effektivisera den offentliga verksamheten. Däremot är konkurrens otvivelaktigt ett bra medel på en rad andra områden, där marknadsekonomins effektivitetskrav överensstämmer med målet om bra produkter till lägsta möjliga kostnad. Och sanningen torde vara att arbetet på att förstärka konkurrensinslaget i vår ekonomi knappast någon gång varit så intensivt som i dag. För det första håller Sverige på att förbereda sig inför förhandlingarna med EG om delaktighet i en fri västeuropeisk marknad för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Jag har just avslutat en resa till ett antal EG-länder och vågar av de samtal jag har haft dra slutsatsen att ledande krafter inom Gemenskapen delar Sveriges uppfattning om nödvändigheten av ekonomiskt samarbete mellan EFTA-länderna och EG. Tidtabellen för förhandlingarna förefaller också att vara klar — startsignalen blir det möte på regeringsnivå som planeras till november i år. För det andra har nu arbetet med avregleringen av den svenska kapitaloch valutamarknaden nått ett slutmål i och med att valutaregleringen har avvecklats. Men ytterligare arbete återstår för att anpassa lagstiftningen angående kreditmarknadens institutioner, banker och försäkringsbolag till nya konkurrensförhållanden. Riksdagen kommer under sin nästa session att få ta emot en rad förslag på detta liksom på andra marknadsområden. För det tredje har vi tagit itu med den svåra uppgiften att förändra den svenska jordbrukspolitiken, så att vi får en bättre marknadsanpassning av livsmedelsproduktionen med större konsumentinflytande och mindre förluster och mindre inflationstryck. Här är det särskilt glädjande att gamla fördomar om regleringars välsignelse ser ut att försvinna i rask takt och ersättas av en mer realistisk syn på hur böndernas och konsumenternas, för att inte tala om miljövårdens, intressen skall kunna tillgodoses på ett bättre sätt än i dag. Jag skulle kunna fortsätta den här genomgången av strukturoch utbudspolitiken genom att tala om näringsoch regionalpolitikens förnyelse —- övergången från konkurrenshämmande och konserverande subventioner till offensiva insatser för utveckling och strukturell förnyelse. Jag skall emellertid avsluta med att påminna om att vi om ett par veckor får utredningsförslag om ett nytt skattesystem i Sverige. Många har till skattereformen knutit förväntningar om att den skall bli ett kraftfullt medel för att öka den ekonomiska tillväxten och därmed levnadsstandarden. Lägre skatt på arbete och sparande förväntas öka viljan och intresset av att arbeta mera och spara mera. Själv tror jag att ett nytt skattesystem kommer att ha sådana effekter, och jag välkomnar dem. Men vi socialdemokrater vill uppnå fler, och kanske viktigare resultat med den här reformen. Vi vill att den skall utformas så, att den minskar den improduktiva användning av pengar som består av spekulation och investeringar i icke-produktiva tillgångar, av skatteplanering som ofta är oförnuftig ur samhällsekonomisk synpunkt, av slöseri därför att utgifterna är avdragsgilla, osv. För oss är skattesystemet också mera produktivt om det är rättvist och innebär att skattebördan fördelas efter reell bärkraft. Det betyder bättre skattemoral och bättre förutsättningar att utan en omfattande kontrollapparat finansiera samhällets åtaganden. Förhoppningen om att ett nytt skattesystem skall ge en bättre fungerande ekonomi, där mer uträttas till lägre kostnader, har beskrivits som skattereformens dynamiska effekter. Jag vill inte alls utesluta att det uppstår sådana effekter. Men jag anser att det är ytterst äventyrligt att i förväg tillgodogöra sig dessa effekter genom att genomföra en reform som är kraftigt underfinansierad. Innan vi faktiskt har kunnat registrera hur stora de tillväxtbefrämjande effekterna är, tar vi en uppenbar risk att ånyo hamna i stora budgetunderskott. Vår utgångspunkt är därför att sänkningen av inkomstskatten måste finansieras genom avdragsbegränsningar, skärpt kapitalbeskattning och breddad moms. Men det borde vara möjligt att i reformen bygga in en mekanism, som successivt sänker det totala skattetrycket när vi kan börja konstatera att reformen ger ett överskott. Herr talman! Här kan också trådarna knytas samman mellan stabiliseringspolitik och strukturpolitik, exempelvis i form av ett nytt skattesystem. Den ekonomiska åtstramning som regeringen har förordat och riksdagen nu skall besluta om kan i själva verket visa sig vara den avgörande förutsättningen för 1991 års skattereform. Att genomföra en så omfattande förändring av skattesystemet i en ekonomi med överefterfrågan och starkt inflationstryck torde vara utomordentligt riskfyllt. Det är helt enkelt så att vår vilja och förmåga att genomföra strukturreformer med långsiktigt positiva verkningar på tillväxt och stabilitet inte befriar oss från skyldigheten att driva en stabiliseringspolitik som också på kort sikt håller ekonomin i balans.

Herr talman! Finansministern inledde sitt anförande med att säga att farten har blivit för hög. Det är inte till att ha stora anspråk. Tillväxten i vårt land förra året var ca 2 920. För 1989 och 1990 har den förväntats sjunka även före åtgärdspaketet. Sverige ligger därmed på en bottenplats i den internationella tillväxtligan. Det leder i sin tur till att Sverige faller tillbaka i välfärdsligan. Varför måste människors konsumtionsmöjligheter beskäras ytterligare när köpfesten så tydligt kom av sig redan förra året? Detta har varken finansutskottets ordförande tidigare i debatten eller finansministern nu lyckats förklara. I övrigt vittnade Kjell-Olof Feldts anförande om att han för första gången på väldigt många år står vid sidan av i den ekonomiska debatten. Hans försvar för den uppgörelse som innehåller något helt annat än hans eget förslag liksom hans utbudspolitiska visioner i slutet av anförandet var smått patetiska. Jag fäste mig vid ett uttalande om den kommande marginalskatte sänkningen. Finansministern sade att den var ”ett kraftfullt medel för att öka den ekonomiska tillväxten och därmed levnadsstandarden”. Där har vi ju det som skulle behövas för att råda bot på Sveriges problem med bottenplats i tillväxtligan och fallet i välfärdsligan. Men då inställer sig frågan: Varför har inte regeringen tagit till detta verksamma medel tidigare? Varför skall regeringen vänta till 1991? Varför skall regeringen, såvitt vi vet, skärpa marginalskatterna genom ett tvångssparande i höst? Hur kunde det gå så här snett? Eftersom jag har fått litet längre repliktid finns det utrymme för en tillbakablick för att försöka förklara det inträffade. Någon gång före valet insåg man i finansdepartementet att det fordon som befann sig utefter den tredje vägens kurs var på väg mot ett haveri. Ett förebud var att finansministern i valrörelsen erkände att han hade begått ett tankefel när han sade att varje skattesänkning måste finansieras med en skattehöjning. Sedan gjordes en kursomläggning i och med talet i den allmänpolitiska debatten, då finansministern talade om utbudsekonomi och avreglering och avvisade en ytterligare höjning av skattetrycket. Detta uppmärksammades inte. Det var först när finansministerns tal trycktes i Svenska Dagbladet som det blev litet rörelse. Därefter genomfördes presskonferensen, där regeringen redogjorde för den kommande skattereformen. Sedan började det på något sätt spåra ur. Inom LO blev det oro. Från LO sade man att skattereformen inte gynnade LO:s folk. Jag tror att vinstskatten, som finansministern deklarerade på nyårsafton, var ett sätt att försöka stoppa denna tendens till uppror i de egna leden. Den maskin som hade satts i gång gick emellertid inte att hejda. SAMAK-rapporten, Lars Heikenstens artikel, m.m. gjorde att fundamentalisterna i rörelsen började resa ragg. Man kan säga att Sten Anderssons artikel i Arbetet betydde att bromsklossarna sattes in och att den utbudsekonomiska vägen var blockerad. Anmärkningsvärd är också den hast med vilken kompletteringspropositionen övergavs. Det var på något sätt som att den inte var allvarligt menad. Det var något slags diskussionsunderlag som man presenterade men som man egentligen inte alls kände någon större övertygelse för. Momshöjningen, som jag sade, försvann redan före den 1 maj. Man kan försöka dra paralleller bakåt i tiden. Vi hade en liten regering som styrdes av Ola Ullsten en gång, då man faktiskt, som det hette, förlade rätt mycket av beslutsfattandet till riksdagen. Man får ändå säga om Ullstenregeringen att riksdagsgruppen då stod fast vid de förslag som regeringen hade lagt fram, åtminstone över motionstiden. Icke så nu. Nu är det andra gången som den socialdemokratiska riksdagsgruppen, finansutskottets socialdemokrater med Anna-Greta Leijon i spetsen ingriper och väcker motioner, som innebär denna gång alldeles tydligt avslag på finansministerns förslag. Vad skall hända nu? Finansministerns avslutning tyder på att han ännu inte har gett upp hoppet om att det skulle kunna bli en kursomläggning. Får jag då fråga om det som inte finns med i kompletteringspropositionen blir något program för den offentliga sektorns förnyelse, och när kommer det i så fall att presenteras? Blir det till hösten, till nästa års finansplan eller när kan vi vänta det? Får vi en samlad översyn av socialförsäkringarna? Blir det någon ny strategi på det utgiftspolitiska området så att vi åtminstone har litet vägledning och något att diskutera inför nästa budgetförslag, när nu budgetarbetet redan är överspelat. Allra mest intressant för vanliga människor tror jag är: Vad skall hända med skatterna — jag tänker då inte i första hand på 1991, även om vi kan diskutera det också — 1990? Det borde finansministern ha redovisat för riksdagen för länge sedan.

Herr talman! Finansministern inledde på sedvanligt sätt med att säga att allting har varit så bra i svensk ekonomi. Men man blir aningen förvånad över att resultatet av denna utmärkta politik är att vi får panikpaket, det ena värre än det andra. Jag förstår att det finansministern sade tillhör de mera vanemässiga språkliga formuleringarna. Annars slogs jag av det litet anmärkningsvärda i att finansministern valde att i stort sett tala om någonting annat än de förslag till åtgärder som finns i den rödgröna boksamlingen på bänkarna. Jag kan delvis förstå detta. Om finansministern låtsas gilla förslagen, framstår han nog som relativt okunnig, och det kanske han inte vill göra. Om han ogillar förslagen desavouerar han sina egna partivänner i riksdagen, främst Anna-Greta Leijon. Det kanske inte heller är så roligt. Finansministern menar att resultatet är det viktiga. Ändamålet helgar medlen så att säga. Den formuleringen och de metoderna har socialdemokraterna använt sig av tidigare, men inte heller då med någon större framgång. När han sedan kommer till analysen av problemen i svensk ekonomi uttrycker sig Kjell-Olof Feldt förhållandevis tydligt: Bristen på arbetskraft är ett av de stora mycket konkreta problem som vi har i dag i svensk ekonomi. Då frågar jag mig: Hur anser finansministern att man skall få fram fler människor till arbetsmarknaden om man höjer energiskatten, ökar skatten på arbetskraft och höjer arbetsgivaravgiften? Det skulle vara intressant att höra finansministern, som ändå har en viss vana att utveckla sina olika förslags fördelar och nackdelar, ge en liten beskrivning av hur denna mekanism fungerar, som innebär att höjd skatt på arbetskraft och höjd arbetsgivaravgift leder till att bristen på arbetskraft minskar. Jag kan nämligen inte förstå detta. Så sade finansministern att inflationen är ett stort problem. Ja, det håller jag med om. Men vari ligger då finessen att genomföra åtgärder som höjer inflationen ännu mera? För en vanlig normal person måste detta te sig något anmärkningsvärt. Denna normala person skulle säkert vilja höra en mera utförlig beskrivning. Jag får säga att finansministern i någon mån slår in öppna dörrar då han håller ett långt berömmande tal om arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som tar avstånd från några av de inslag som finns där. Vi är alla mycket stolta över att ha kunnat vara med att föra fram denna svenska arbetsmarknadspolitik. Det finns ingen motsättning på den punkten. Jag återgår till bristen på arbetskraft. Det finns åtminstone en åtgärd som mer direkt skulle kunna medverka till att bristen minskar. Finansministern har själv gång på gång skrivit i den reviderade finansplanen att en sänkt marginalskatt skulle kunna leda till att bristen minskar. Mycket bra! Men då frågar man sig: Om nu bristen på arbetskraft är ett stort problem och finansministern känner till ett medel som löser detta problem, varför gör han ingenting? Hur kan han ta på sitt ansvar att vänta ett helt år innan det kanske kommer ett förslag? Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt. Det tyder inte på någon större handlingskraft, för att säga sanningen. Finansministern konstaterar, som alla andra ekonomiska bedömare har gjort, att tillväxten i Sverige har mattats och att produktiviteten helst skall förmås att öka. Han uttalar sig också positivt om konkurrensen som medel i politiken att främja utbytet av insatt arbetskraft. Det tycker jag var bra. Jag är bara ledsen över att inte denna insikt följer med när man kommer till produktionen och så viktiga saker som sociala tjänster. Det är för mig en gåta faktiskt hur socialdemokraterna med finansministern i spetsen på denna punkt tar avstånd från konkurrens som effektivitetsfrämjande medel i produktionen av socialtjänster. Det är för oss i folkpartiet mycket viktigt. Vi tycker att de måste produceras så bra som möjligt. Om man kan öka utbytet av insatta resurser, kan man få fler vårdtimmar, fler barnomsorgstimmar och färre köer. Finansministern väljer att helt bortse från denna metod, som i alla andra sammanhang faktiskt har haft positiva effekter. Det är beklagligt. Jag förstår mycket väl att regeringen inte har kunnat återkomma med någon strategi för den offentliga sektorns förnyelse under sådana omständigheter, då man redan från början har bestämt sig för att ett av de bra medlen är otillåtet. Jag vill avsluta med att anknyta till vad finansministern sade om sin EG-resa. Jag läste i Dagens Nyheter att finansministern med anledning av valutaregleringens avskaffande sagt att detta ökar kraven på konsistens och konsekvens i vår ekonomiska politik. Jag undrar om han finner dagens beslut förenligt med kraven på konsistens och konsekvens i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag sade tidigare att svensk ekonomi har haft sju års andrum. Under den tiden har vi upplevt devalvering, en oljeprissänkning, en internationell räntesänkning, dollarkursfall och en minskad internationell inflationstakt. Det har alltså funnits möjligheter att utnyttja denna respit för att göra någonting åt svensk ekonomis strukturella problem. Varför försvann krismedvetandet? Var det på grund av den glättiga bild och Klondykestämning som Feldt spred omkring sig, när han hävdade att man hade löst alla världens problem, som ju till stor del berodde på att det fanns internationella förutsättningar? Den tredje vägens ekonomiska politik är misslyckad. De förslag som finansministern har förelagt riksdagen i form av tilläggsproposition är också misslyckade. Men det verkar inte som att Kjell-Olof Feldt visar ånger eller bekymmer över att den glättade bild som han har gett skapat svårigheter att återta initiativ på det ekonomisk-politiska området. Jag tycker att finansministern gör rätt när han erkänner att det parlamentariskt svaga stöd som regeringen har inger bekymmer. Ja, vi har en parlamentariskt svag regering — kanske också politiskt. Därför är regeringen beroende av att söka nå uppgörelser i riksdagen. Men majoriteter kommer och går. Ur demokratisk synpunkt är det naturligtvis bra att riksdagen tar sitt ansvar och ser till att olika frågor löses på bästa sätt. Om jag går några år tillbaka i tiden, kommer jag spontant att tänka på några frågor där man har lyckats åstadkomma en majoritet för sina förslag. Det gäller t.ex. försvarsbeslutet 1987, som socialdemokraterna kunde få igenom med hjälp av folkpartiet, finansieringen av västkustbanan, en stor kommunikationsfråga där socialdemokraterna och moderaterna bildade majoritet, borttagandet av folkbokföringen från kyrkan, som man drev igenom med hjälp av folkpartiet, frågan om avtrappningen av mjölksubventionerna, där socialdemokrater och moderater gick ihop och höjningen av skatteutjämningsavgiften 1986, som genomdrevs med hjälp av folkpartiet. I energioch kärnkraftspolitiken har man under tio års tid sökt åstadkomma lösningar tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Vidare gäller det miljömålen — t.ex. de minskade kolväteutsläppen, en fråga där man har sökt samverkan med moderaterna. Dessutom fick man för några år sedan tillsammans med folkpartiet till stånd en majoritet för höjd oljeskatt. Jag tycker att det är naturligt i en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem att det blir sådana lösningar. Det är bra att man — Lars Tobisson tog också upp detta — kritiserar regeringen för det sätt på vilket propositionen lades fram. Från finansdepartementets sida vrenskades man. Det gällde ju att försöka tillmötesgå kravet på att förslaget skulle läggas fram några dagar tidigare för att riksdagen skulle få längre beredningstid. Det är svårt att förstå varför man inte kunde gå riksdagen till mötes på den punkten. Antalet förslag i den aktuella propositionen var så stort att det inte blev så mycket tid över för handläggning. Det är rätt att kritisera handläggningen så till vida att man har haft för litet tid på sig. Men problemet var att veta vad som var alternativet. När budgetpropositionen läggs fram så sent riskerar man — med tanke på alla förslag som finns i propositionen — att råka i tidsnöd. Regeringen är alltså ansvarig för att det blev som det blev. Naturligtvis innebär det en orimlig arbetsbörda i riksdagen — för ledamöterna och inte minst för personalen. Snart måste väl resurser föras över från regeringskansliet till riksdagen för att man skall kunna klara den nya parlamentariska situation som gäller efter valet. Ur demokratisk synpunkt är det intressant att studera det som skett i riksdagen. Utskotten har ju, även om det gällde en kort tid, haft möjlighet att pröva frågorna utskottsvis för att på det sättet komma fram till en majoritet. Det är väl bra. Men det har riktats viss kritik mot t.ex. den alltför snabba hanteringen. Istället för att vara det transportkompani som vi, som inte ständigt får vara med och bilda majoritet, ibland har kritiserat riksdagen för att vara — riksdagen får ju kritik för att den bara transporterar regeringens förslag — måste det väl vara bra att riksdagen plötsligt får mera inflytande. Olof Johanssons uttalande efter valet om att riksdagen skulle få ett större inflytande har visat sig vara riktigt. Jag tror att det därför är viktigt att riksdagen är inställd på att spela en mer aktiv roll i politiken — så blir det när regeringen är svag.

Herr talman! Arbetet här i riksdagen är framtidsinriktat. I slutet av sitt huvudanförande kom finansministern in på frågan om det framtida skattesystemet. Han sade något väldigt intressant. Han sade nämligen att skatter som är avdragsgilla leder till slöseri. Det är just det som är ett av de stora problemen med de framtida skatterna. Vad som för mig är aktuellt är då energiområdet, där man vill momsbelägga energin och sänka punktskatterna. I betänkandet står det att det leder till en ökad användning av fossila bränslen — alltså till ett ökat slöseri. Det för mig in på tanken att det stora problemet i dag på det ekonomiska området är att man bara talar om mycket korta perioder. Framtiden får så att säga sköta sig själv och ta ett ansvar för de skador som vår överflödskonsumtion alstrar. Vi överlåter på våra barn och barnbarn att ta hand om spillrorna. Men vad är orsaken till detta snedtänkande? Jo, det är fixeringen vid vissa ekonomiska mättal — såsom BNP och produktivitetsutvecklingen. Det som kan mätas kan ju användas som styrinstrument. Men om det är fel på instrumenten, styr man faktiskt fel. Det framstår allt klarare att vi måste få kompletterande mätmetoder som avspeglar resursförbrukning och förslitning. På något rimligt sätt måste samhällskostnaderna komma in i produktkalkylerna. Om inte det sker, kommer inte vi i egenskap av konsumenter att kunna göra de kvalificerade val som en fungerande marknadsekonomi förutsätter att vi skall kunna göra. Vi måste få signaler för att kunna välja miljövänliga och skonsamma alternativ, men sådana finns inte i dag. Min fråga till finansministern är om han är villig att snarast ta initiativ till ett arbete som leder till att de gamla, slitna BNP-begreppen kan kompletteras med mått på resursförbrukning och förslitning när det gäller människor och natur. Det måste vara sådana mått som gör att vi kan föra över samhällskostnader på dem som bidrar till förslitningen av människor och natur. Ett viktigt mått i den ekonomiska politiken är den omtalade produktivitetsutvecklingen. Det sägs att denna är för ringa och att den är negativ. Jag har erfarenheter från industrin och kan hävda — för det har jag själv varit med om synnerligen många gånger — att det går att mäta produktivitetssänkningar. När en analys var gjord kunde vi alltid konstatera att den uppmätta försämringen berodde på att vi hade producerat produkter av högre kvalitet — man hade alltså arbetat längre vid maskinen. Då uppstår frågan hur man när det gäller dessa produktivitetsmätningar skall kunna få med de kvalitetsförändringar som människor i ett utvecklat industrisamhälle alltid står inför. Även om detta är svårt finns det ett akut behov av förbättrade metoder. Utan sådana kommer vi successivt att fatta beslut som inte grundas på relevanta fakta och då får vi en dålig ekonomisk politik. Frågan är om inte dåliga mätmetoder också leder till den politik som vi nu har — alltså till en ständigt ökad resursförbrukning och förslitning av natur och människor. Jag skulle också vilja fråga finansministern om han är beredd att nu starta någon form av kvalificerat arbete för att få fram bra mättal vad gäller produktiviteten. Därvid skall också förändringar i produkters och tjänsters kvalitet beaktas. Vi måste faktiskt veta vad vi håller på med.

Herr talman! Finansministern inledde sitt anförande med att säga att en regering måste ha mod att regera och lägga fram förslag. Sedan gäller det att kompromissa. Jag kan då bara konstatera att modet inte räckte längre än till kompromisser åt höger. Det fordras alltså litet mera mod. Man måste motsätta sig de starka ekonomiska krafterna om man vill kompromissa åt vänster och genomföra en mera vänsterinriktad politik. Det här är ett av problemen. Vi har alltid hävdat att det när det gäller ekonomisk-politiska åtgärder behövs en fördelningspolitisk profil. Så till frågan om huruvida det existerar en överhettning eller inte. Jo, det finns en överhettning — både regionalt och i finansvärlden. Spekulationsekonomin har ökat kraftigt under hela 80-talet. Samtidigt har vi haft en kraftig vinstutveckling. Utan att göra några större utvikningar — jag kunde ju t.ex. tala om Latinamerika och ta till inflationsmått av det slaget — vill jag framhålla att det är helt klart t.ex. när det gäller bostadskostnaderna att markvärdet, spekulationen i mark och bostäder och den regionala koncentrationen betytt oerhört mycket i fråga om inflationen. Regeringen säger själv i propositionen att företagen på ett omotiverat sätt har höjt sina priser även på hemmamarknaden. Beträffande dessa problem krävs det ingrepp mot den helt fria och avreglerade kapitalismen. Men finansministern anför som motiv för den framtida ekonomiska politiken att avregleringar är av nöden och att de kommer att leda till mycket bättre resultat. Jag tycker att man kan se motsatsen när det gäller det som den fria kapitalismen åstadkommer. Det gäller inte minst de åtgärder som måste vidtas på lånemarknaden. Vi i vpk säger i vår motion på den här punkten att det är väldigt bra att man kommer med förslag om ett slags skuldsaneringsinstitut. Det handlar då om dem som lånar ut pengar till fantastiska räntor. De skall själva ta risker. Det borde också här vara en hårdare reglering. Man borde ha ett räntetak, man borde ha ett slags ockerbegrepp i ekonomin igen. De räntor till vilka det i dag lånas ut skulle för ett antal år sedan ha benämnts ockerräntor och varit mer eller mindre olagliga. Det är bra att man kommer med de här åtgärderna. Men de är också ett resultat av att man har avreglerat och inte brytt sig om att försöka styra de stora kapitalströmmar som är en följd av vinstutvecklingen. Så kommer vi in på frågan om nedkylning i allmänhet och det förslag som läggs fram för riksdagen. 16 miljarder kronor sägs vara den nivå som regeringen vill åstadkomma. Var hittar man dessa 16 miljarder kronor? Det gäller arbetsmiljöavgifterna, sparandet och elskatten, och om jag har räknat rätt skulle det bli just 16 miljarder kronor. Men i samma andetag är man beredd att släppa ut 10 miljarder kronor — som jag kan förstå att det blir — nästa år i en marginalskattesänkning, som inte är fördelningspolitiskt riktig och som inte stämmer med vad finansministern sade om att det skall vara skatt efter reell bärkraft. Vad man gör nu, vid sidan av indragningar, sparande och arbetsmiljöavgifter, är att man tar ut en elenergiskatt på ca 3 miljarder, som skall bidra till att finansiera en sänkning för dem som har de högsta inkomsterna. Det är väl ändå inte de som har de högsta inkomsterna som har fått stå tillbaka under den tredje vägens politik. Det är tvärtom så att skillnaden mellan de olika skikten i samhället har ökat. Och det borde ju vara precis tvärtom, om man skulle följa upp sina ord om reell bärkraft och rättvisa. Om det här blir någon egentlig åtstramning för dem som har tjänat på den ekonomiska politiken, det återstår att se — och det tror jag inte. Däremot blir det naturligtvis en åtstramning för dem som både skall spara och betala höjda energiskatter som inte är proportionella utan drabbar alla lika. En annan sak, som inte har berörts i debatten, gäller de inbetalningar på likviditetskonto som företagen gjorde 1987. I finansutskottets betänkande 1987/88:30 står ju att den 2 juli i år skall 7,5 miljarder kronor utbetalas till industrin — pengar som industrin har satt in på de s.k. likviditetskontona och fått ränta på i riksbanken. Dessa pengar kommer ju också att späda på tillgången på kapital ute i näringslivet. Och man kan undra vilka vägar det här kapitalet skall ta. Var skall dessa 7 miljarder kronor snabbt placeras? Blir det industriinvesteringar, eller blir det fortsatt jakt för att klara de investeringsavgifter som skall gälla i t.ex. Stockholmsområdet? Man kan ju tänka sig att de här mycket profitabla kontorsbyggnaderna sväljer 10 96 investeringsavgift och att investeringsavgiften i stället borde vara, som vi har föreslagit, 25 Fo för att verkligen sätta stopp. Herr talman! Den här ekonomiska politiken reser en rad frågor som inte besvaras av den allmänna lovsången, till avreglering och kapitalismens effektivitet.

Herr talman! Lars Tobisson sade att finansministern är en patetisk figur som står utanför debatten. Men varför då ägna mig hela sex minuter? En föraktfull tystnad hade väl varit till fyllest. Moderaterna och folkpartiet erkänner att det råder överhettning. Den försvinner inte av sig själv, tillstår man dessutom. Hur vill man då bota överhettningen? Jo, med sänkta skatter. Vad innebär det? Sänker man skatterna får folk mer pengar, i handen eller i plånboken eller på checkkonto. Vad gör de med de pengarna? Ja, väldigt många kommer att använda dem för att köpa mer varor och tjänster, åka utomlands på semesterresor osv. Men då säger Anne Wibble och Lars Tobisson: Det spelar ingen roll att folk får mer pengar att handla mer för. Man kommer i stället att arbeta desto mer, och då blir det mer varor och tjänster; då uppstår balans på nytt. Vilka är det då som skall arbeta så mycket mer? Tre miljoner svenskar arbetar i dag heltid. Skall de arbeta på övertid? Är det detta som skall lösa de balansproblem som vi har i dag och som kommer att ytterligare förvärras om vi, som folkpartiet föreslår, sänker skatterna nästa år med 20 miljarder kronor? All ekonomisk teori talar om följande: Sänker vi skatterna, ökar vi konsumtionen. Sänkta marginalskatter har antagligen — undersökningarna tyder på det — positiva effekter på arbetsviljan. Men de positiva effekterna är små i början. De växer så småningom och kan då ge effekt. Det är två regeringar i industriländer i världen som har vänt upp och ned på den teorin, som har samma verklighetsuppfattning som Lars Tobisson och Anne Wibble, nämligen att sänkta skatter minskar efterfrågan. Den ena var den amerikanska regeringen under Reagan. USA har nu världens största underskott. Den andra regeringen var den konservativa regeringen under Thatcher. England har nu 8 20 inflation, ett stort bytesbalansunderskott, 14 9 ränta — därför att denna regering mot all klokhet och all kunskap håller fast vid att bara man sänker skatterna så minskar efterfrågan, ökar sparandet och ökar arbetsviljan. Vi har ju hört så många gånger förr från ert håll att är det lågkonjunktur skall skatterna sänkas för att öka efterfrågan, är det högkonjunktur skall skatterna sänkas för att minska efterfrågan. Med förlov sagt, herr talman, detta är inte annat än politiskt trams för att inbilla folk att bara man får mer pengar i plånboken löser sig alla ekonomiska problem för samhällsekonomin. Sedan ställer Anne Wibble frågor som är meningslösa, eller med ett finare ord retoriska. Hon frågar mig om jag tror att höjda skatter ökar utbudet av arbetskraft. Naturligtvis tror jag inte det, och det har jag aldrig hävdat. Var kan Anne Wibble finna underlag för att jag skulle ha haft en sådan uppfattning? Vad vi avser med höjda skatter är att minska efterfrågan på arbetskraft, men minska den framför allt inom sektorer som i dag suger till sig alldeles för mycket arbetskraft. Av den stora ökning av sysselsättningen som vi hade i fjol tog den privata tjänstesektorn hand om två tredjedelar. Därför ligger det någonting ganska allvarligt bakom er inställning. Anta att riksdagen säger nej till all form av åtstramning! Det betyder att man överlämnar till marknadskrafterna att försöka etablera balans på arbetsmarknaden. Och de marknadskrafter som är starkast, där den privata konsumtionen skjuter på, finns på den privata marknaden, framför allt på tjänstesektorn i dag. Men vad innebär detta när det gäller det ansvar som jag anser att riksdagen har för att personalförsörjningen inom vård och omsorg på ett någorlunda rimligt sätt tillgodoses? Vad har Anne Wibble, som säger sig tala för de svaga i samhället, att säga till dem som står i operationsköerna, till dem som ligger kvar på sjukhus därför att personal saknas i hemtjänsten? Det kan ju inte vara rimligt att de skall arbeta mera. Vad är lösningen på arbetskraftsproblemet i så fall, annat än att ytterligare förvärra vårdkrisen, om inte riksdagen i dag handlar? Sedan blir det hela naturligtvis orimligt. Ni säger att de ekonomiskpolitiska åtgärder som riksdagen nu kommer att fatta beslut om ökar arbetslösheten, drabbar levnadsstandarden, stoppar tillväxten framför allt i Stockholm — och samtidigt har de ingen åtstramande effekt alls. Jag tycker att de två högerpartierna i Sveriges riksdag i dag har förfallit till en politisk retorik som gör att den sakliga debatten blir något svår att upprätthålla. Gunnar Björk gjorde en lång uppräkning av alla uppgörelser som socialdemokratin har träffat med andra partier i riksdagen. Jag kan förstå hans behov av att göra den uppräkningen; han vill bara vara en bland många lika goda kålsupare. Men han är en modig man. Han är inte bara beredd att göra uppgörelser med regeringen, han vågar också erinra om vad som hände under de borgerliga regeringsåren. Han är en av de få som gör det numera. Här sade han att den industriella förnyelsen skedde framför allt under den perioden. Det har kanske inte så stort intresse längre, men under den perioden föll industriinvesteringarna till hälften. Under åren efter 1982 har de fördubblats. Och vad industriinvesteringarna än kan antas ha för innebörd, så är det i alla fall förnyelse det handlar om. Slutligen vill jag ställa en fråga till Hans Petersson. Jag har fullständigt klart för mig att vänsterpartiet kommunisterna inte stöder socialdemokratins ekonomiska politik. Vänsterpartiet kommunisterna röstar hellre med högern, om ni ser en chans att fälla den socialdemokratiska regeringen. Lars Werner var för bara några veckor sedan redo att acceptera ett borgerligt maktövertagande. Hans Petersson skall nu lämna riksdagen, men jag antar att han kommer att fortsätta att kalla sig kommunist. Hans parti heter vänsterpartiet kommunisterna. Jag måste fråga Hans Petersson: Vad står begreppet kommunism för i dag? Varför är Hans Petersson kommunist? Ute i världen har kommunismen blivit liktydig med ekonomiskt förfall, arbetarklassens utsugning, förtryck och folkmord. Det är sanningen om kommunismen. Vad är kommunismen i Sverige i dag? Vad är kvar annat än allmänt missnöje och s.k. vänsterpopulism i vänsterpartiet kommunisterna? Olika kombinationer uppstår i denna riksdag, och det finns tydligen en bro mellan Hans Petersson och Carl Frick när man förkastar kapitalismen. Det må man gärna göra. Men jag tycker ändå i sanningens namn, herr talman, att sättet att beskriva den industriella epoken i Sverige — som Carl Frick och Hans Petersson gör — som en lång period under vilken svensk arbetarklass har fått offra liv och hälsa, levnadsstandard, bostadsförhållanden och familjeliv är litet groteskt. Det är industrialismen, Carl Frick, som har lyft arbetarklassens levnadsstandard, som har gjort att människor lever längre, att folk är friskare och att man har en helt annan bostadsstandard än man hade för 50 eller 100 år sedan. Vi socialdemokrater inser lika väl som alla andra att industrialismen har fört med sig en rad problem. Men att försöka förtränga detta uppenbara, att det är tack vare den typ av ekonomi som vi i dag lever i som Sverige inte bara tillhör världens rikaste länder, utan också är ett land där välfärden faktiskt är mycket jämnt fördelad och där människor lever ett långt bättre liv än om de levde i ett annat samhälle. Jag vet inte om man i stället för kommunismen skall ha nostalgin som ledstjärna i framtiden. Miljöpartiet tittar bakåt. De ser inte eländet och nöden som fanns i det gamla samhället, och de begriper inte att vi befinner oss i ett land där vi har möjligheter och resurser, t.o.m. insikter och kunskaper att i dag förena ekonomisk utveckling med bättre livsvillkor, högre livskvalitet och t.o.m. bättre miljö. Det tycker jag att miljöpartiet vid det här laget borde erkänna.

Herr talman! Finansministern tog i sin replik varje chans att undvika att beröra dagens ämne, uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Det var så att jag väntade att han snart skulle börja kommentera blomsteruppsatserna här i kammaren. Intrycket består, finansministern är överkörd av riksdagen, inkl. den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Även om han sålunda är tillplattad, skall jag ägna honom de tre minuter som jag nu har blivit tilldelad. Finansministern talade i alla fall om skatter och frågade: Vem tänker ni er skall arbeta mer övertid? Det behöver inte alls vara fråga om det. Vi kan ta det nuvarande övertidsmåttet som exempel. Bara människor väljer att ta ut ersättning i pengar i stället för i kompensationsledighet, får vi ökade arbetsinsatser. Det är inga stora tal det rör sig om. I vårt budgetalternativ förutsätter vi att det skulle röra sig om drygt en timme per månad, knappt 20 minuter per vecka. Det tror jag inte alls skulle vara svårt att få fram. Sedan fördes en passionerad argumentation mot sänkta skatter. Det kan vara förståeligt när det gäller någon som på några år har höjt skatteuttaget med 70 miljarder. Men jag frågar en gång till: Hur rimmar det med uttalandet att den kommande marginalskattesänkningen skall vara ett kraftfullt medel för att öka den ekonomiska tillväxten och därmed levnadsstandarden? Finansministern får nog vänja sig vid att börja argumentera för skattesänkningar, inte mot dem. Jag fick inget svar på frågan om vad som skall hända 1990. Hittills har man mest diskuterat vid vilken tidpunkt förslaget skall läggas fram. Men jag frågar: Blir det över huvud taget något förslag? Jag har i min ägo ett TT-uttalande av finansministern där han säger att ett absolut villkor för att det skall sänkas marginalskatter nästa år är att lönehöjningarna totalt slutar vid 4 70. Det är ingen som tror att så skall bli fallet. Man vet att det inte blir så. Kvarstår detta förbehåll? Apropå tankefelet presenteras nu elskattehöjningen som en förskottsbetalning av kommande, hittills okända, marginalskattesänkningar. Instämmer Kjell-Olof Feldt? Har han fått ett återfall i sin tidigare tankeoreda och resonerar om denna typ av finansiering? Vi har begärt att reformen 1991 skall sänka skattetrycket. Jag noterar en intressant öppning i finansministerns anförande på den här punkten. Men bilden kompliceras faktiskt, för vid årsskiftet 1990-1991 upphör tvångssparandet, löneskatten, straffskatterna på Stockholm-Uppsala, t.o.m. energiskatterna sägs vara tillfälliga. Det jag är orolig för är att det bäddar för skattehöjningar av mer permanent karaktär. Skall de skärpningar som finansministern planerar mot boendet och mot pensionärerna leda till att de drabbas ytterligare, för att uppväga förhållandet att pengar då frisläpps från tvångssparande och annat håll?

Herr talman! Det kom ett klarläggande från finansministern. Arbetsgivaravgifter är inte utbudspolitik. Jag är glad över det. Jag hoppas att alla, inkl. centerpartisterna, numera vet vad det är de har varit med om att besluta. I övrigt tycker jag att det kändes ganska bekymmersamt att höra på finansministerns anförande. Han ägnade en betydande del av sin tid åt att argumentera mot förekomsten av dynamiska effekter. Det är, som jag upplever det, en reträtt från den insikt som har präglat utredningsarbetet i fråga om inkomstskatter och annat. Jag är mycket bekymrad över det, det måste jag erkänna. Jag undrar om finansministern skulle vilja ta sig tid att vid nästa anförande något kommentera den fråga som jag har ställt ett par gånger, nämligen om finansministern menar vad han säger med de ord som finns i den reviderade finansplanen om en skattereforms mycket stora fördelar för enskilda människor, för svensk samhällsekonomi, för arbetsvilja, för viljan att spara etc. Detta är ju innebörden av dynamiska effekter. Tar finansministern avstånd från de delarna av den reviderade finansplanen är det faktiskt en ganska anmärkningsvärd nyhet, till mycket stor skada för svensk ekonomi, frånsett de aktuella förslagen i dag. För övrigt angreps folkpartiet för att vilja sänka skatten. Jag önskar att finansministern ibland läste mer än rad ett i någon text. På rad två diskuteras nämligen finansieringen. Vi brukar från folkpartiets sida inte göra som socialdemokrater, dvs. vi lägger inte fram förslag om ofinansierade skattesänkningar. Därutöver nämndes några ganska elaka ord om att folkpartiet ingenting hade till övers för sådana som stod i köer av olika slag. Jag vill dock påminna finansministern om den debatt som ägde rum här den 8 mars. Vi diskuterade då den ursprungliga budgetpropositionen. Vi diskuterade bl.a. folkpartiets förslag om att satsa mer än 1 miljard kronor på förbättringar för familjer med handikappade barn, förbättringar för gamla människor som har sjukdomen åldersdemens, förbättringar för dem som står i sjukvårdsköer, förbättringar för undantagandepensionärer och ytterligare några ganska små men betydelsefulla grupper. Till alla dessa förslag har numera socialdemokraterna röstat nej. Till alla dessa förslag om förbättringar för det glömda Sverige har socialdemokraterna röstat nej. Trots detta hoppas jag att finansministern skall ta sommarledigheten i anspråk, bli ytterligare solbränd och kanske komma på bättre tankar i fråga om våra förslag.

Herr talman! När det gäller den verksamhet som arbetsmiljöavgiften syftar till är det naturligtvis viktigt att framhålla just den utbudspolitiska delen. Feldt kommenterar att jag är en av de få som fortfarande tycker att den icke-socialistiska regeringstiden är värd att nämnas. Jag anser faktiskt att den nidbild som man har målat upp av de regeringarnas verksamhet är felaktig och orättfärdig. I fråga om industripolitiken ser vi just nu effekterna av de strukturförändringar som skedde under den tiden på skogsområdet och på stålsidan. Det är de effekterna som har bidragit till den hyfsade ekonomi som vi nu har. Ni har bara förvaltat. Det är det som är min kritik mot den socialdemokratiska regeringen under de senaste sju åren. Ni har förvaltat. Ni har haft litet tur men ni har icke gjort någonting för framtiden. Ni har avverkat men inte planterat nytt. Varje politisk generation är emellertid skyldig att också återplantera.

Herr talman! Jag kan konstatera att finansministern har räknat fel på replikerna, för jag hade en replik kvar. Angreppen på Östeuropa och den internationella kommunismen brukar komma när jag inte har någon möjlighet att svara, men den här gången har jag det, så det var ju ett misstag. Vreden har tydligen sin grund i att jag hade fått ögonen på att 7 miljarder kronor skall betalas ut till näringslivet nästa år från de låsta investeringskontona i riksbanken, samtidigt som man talar om en åtstramning. Jag redogjorde för summan av alltihop: 16 miljarder i åtstramning, varav 10 miljarder direkt från hushållen och 6 miljarder i arbetsmiljöavgifter, som vi i och för sig kan känna sympati för men vill använda på ett mer aktivt sätt. På utgiftssidan ser vi 10 miljarder i sänkta marginalskatter och 7 miljarder till näringslivet nästa år, pengar som inte finns med i den här propositionen men som faktiskt kommer att falla ut och som regeringen borde räkna med. När det gäller rättvisa, fördelning, vårdapparat och allt det som finansministern talar om skulle jag kunna föra en lång debatt, men det är inte så stor idé, eftersom propositionen har fått stryk i utskottet och det är utskottets förslag som vi nu skall fatta beslut om. I fråga om min beskrivning av industrialismens framväxt och den råa kapitalismen vill jag säga att det var Anna-Greta Leijon som i något festtalsliknande sammanhang gjorde ett sådant utfall mot kapitalismen. Sådant hör man aldrig från finansministern. Han talar om dess förträfflighet, dess effektivitet och fördelen med avreglering. Men jag förstår att den andra typen av tal hör hemma i andra och mer slutna sammanhang, när man skall legitimera sitt stöd från arbetarklassen. Därmed är jag inne på den östeuropeiska utvecklingen. Det är naturligtvis där precis som här att det förs en skarp högerpolitik, många gånger i konflikt med arbetarklassens intressen, men man legitimerar sig med att man har stöd i arbetarklassen. I många länder i Östeuropa har detta inte prövats i val. Nu gör man det i Polen, och där får kommunistpartiet stryk. Hur länge skall socialdemokratin kunna legitimera sig med stöd från arbetarklassen under tal om radikal vänsterpolitik men med genomförande av en strikt högerpolitik, som applåderas internationellt och där folkpartiet och moderaterna har fullt sjå att hitta punkter på vilka de kan reservera sig, så att de inte blir uppslukade av majoriteten i finansutskottet? Detta borde vara en mycket intressantare fråga än den som gäller mig personligen. Eftersom jag skall lämna riksdagen kan det inte finnas något som helst allmänt intresse för om jag skall kalla mig kommunist eller inte. Men det kommer jag att göra, för jag kommer att fortsätta mitt partiarbete på annat håll. Vad svenska folket skulle vara väldigt intresserat av att veta är om finansministern tänker fortsätta att kalla sig socialdemokrat. Det är mycket intressantare för den framtida utvecklingen.

Herr talman! Finansministern hade en del funderingar om miljöpartiets syn på industrin. Sverige är ett industriland. Det har bidragit till att vi har den levnadsstandard som vi har i dag. Det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen har spelat en avgörande roll att söka fördela jämnt över landet de rikedomar som industrisamhället har gett. Jag sade i mitt tidigare anförande att man gjort detta i strid mot andra krafter. Men nu gäller det framtiden — det är det som vi sysslar med här i riksdagen. Vi ser med betydande oro på alla de olika typer av miljöskador som det moderna industrisamhället i dag ger upphov till. Det är det frågan gäller. Vi tror på ett industrisamhälle som fungerar inom de ramar som naturen bestämmer. Det gäller inte att hela tiden ge naturen vad den tål, utan vi måste hålla oss en bra bit under vad naturen tål, så att vi har någonting att lämna till barn och barnbarn. För att detta skall kunna fungera måste vi kunna utveckla, forska och utbilda oss, skaffa oss en ny, bättre och miljövänligare teknik. Det är precis det som vi står för. Vi vill ha en teknik som inte förslösar resurser när den producerar varor. Det gäller att få fram maskiner och varor som under sin livstid förslösar och förstör så litet som möjligt. Det gäller att få fram produkter som när de väl en gång är använda ger ett så ofarligt avfall som det över huvud taget är möjligt. Det är det som är den grundläggande målsättningen för det politiska arbete som vi bedriver i Sveriges riksdag, i kommuner och i landsting för att vi skall kunna ge våra barn och barnbarn möjlighet att leva ett gott liv, när vi en gång har slutat. Med den typ av politik som förs i dag struntar man i konsekvenserna av själva produktionen, produkternas användning och det avfall som blir kvar. Vi ser vilka avfallsberg det blir. Vi ser följderna av koldioxidutsläppen och kväveoxidutsläppen. Detta måste stoppas. För det fordras ny teknik, nytt kunnande. Och det är det vi står för. Jag tror faktiskt att huvuddelen av svenska folket, när man tänker rätt på saken, också står för detta. Därför tror jag på en framtid för miljöpartiet och på framtiden.

Herr talman! Jag kan inte få det till något annat än att Lars Tobisson och Anne Wibble medvetet eller omedvetet försöker skapa oreda i den här debatten. Det är två helt olika ting om vi skall diskutera en förändring av skattesystemet, som syftar till att minska skattebelastningen på produktivt arbete och sparande för att den vägen gynnsamt påverka tillväxten, eller om vi i ett överhettat ekonomiskt läge skall tillgripa skattehöjningar eller skattesänkningar, åtstramning eller passivitet. Var ni står i dag när det gäller de kortsiktiga åtgärderna vet jag inte riktigt, men välvilligt tolkat står ni väl för passivitet. Man måste skilja på stabiliseringspolitikens uppgifter och strukturpolitiska ingrepp. Den största faran — och den har dokumenterats i två av de största industriländerna — är när regeringarna blandar ihop detta och inte kan hålla isär begreppen och inse att det inte går att driva stabiliseringspolitik med långsiktigt verkande strukturreformer. Man trodde i USA att man skulle få bukt med budgetunderskottet genom att sänka skatterna och dessutom öka utgifterna. Samma föreställning har den engelska regeringen levt med. Om jag nu talar för åtstramning är det inte liktydigt med att jag därmed skåpar ut värdet av en skattereform som avser att förbättra tillväxtmöjligheterna i vårt land, öka sparande, öka rättvisa osv. Jag tycker att det är litet torftigt om vi skall behöva blanda ihop så pass åtskiljbara begrepp som dessa i ett läge där vi faktiskt behöver vidta åtgärder på sikt, bl.a. för att förbereda marken för strukturåtgärder och reformer som har långsiktig verkan. Det är ju helt enkelt så att om tre fjärdedelar av alla löntagare och alla företagare kör för fullt i dag, så betyder det att de, om vi sänker skatten för alla, i hög grad kommer att använda sina pengar till konsumtion. De som tycker att de arbetar för litet kommer säkert att arbeta mer, men det kommer aldrig att uppväga effekten av en skattesänkning för alla när man ser problemet ur ett stabiliseringspolitiskt perspektiv där grundproblemet är en för hög efterfrågan. Jag vill till Anne Wibble säga att det inte hjälper att satsa mer pengar för insatser på vårdområdet om det saknas arbetskraft och det inte finns människor som kan uträtta de saker som pengarna är avsedda för. Det är därför ganska obegripligt att folkpartiet tänker överlåta — om det partiet nu har något inflytande över politiken — en balansering av arbetsmarknaden till de marknadskrafter som finns. Dessa krafter kommer, liksom de redan gör, att fortsätta att dra bort resurserna från vårdoch omsorgsområdet. Anne Wibble fick från Gunnar Björk svaret att höjda arbetsgivaravgifter inte innebär en utbudspolitik. Nej, men det sätt man använder pengarna på är en utbudspolitik. En förbättrad rehabilitering och förebyggande av arbetsskador betyder att vi kan både mildra det mänskliga lidandet och förbättra resursläget i vår ekonomi. Jag vill svara på en fråga som Carl Frick ställde, nämligen om jag tycker att det vore någon poäng med att komplettera det mått vi i dag har på bruttonationalprodukten med ett mått på vad vi kan kalla tillväxtens kostnader. Ja, jag tycker det är meningsfullt om vi kan få sådana mått som blir praktiskt gripbara och inte bara allmänt tal. Detta innebär inte att vi skall ersätta det nuvarande måttet på bruttonationalprodukten, för det behöver vi, utan att det behöver kompletteras med ett annat mått, som ger oss ett begrepp om kostnaderna för tillväxten. Det måttet kan då behöva innehålla även positiva effekter av tillväxten, vilka inte mäts i bruttonationalprodukten. Jag vill till Hans Petersson säga att jag i varje fall inte begår så enkla misstag att jag inte kan lägga ihop ett och ett och få det till att Hans Petersson har rätt till två repliker. Jag har faktiskt efter 20 år i riksdagen begripit hur det fungerar. Frågan om vad Hans Petersson kommer att kalla sig i framtiden är inte särskilt viktig, och inte heller var det jag sade något angrepp på Östeuropa. Jag inser de svårigheter och problem man har där. Min fråga var: Vad betyder kommunism för Hans Petersson? Vad betyder det i dag? Varför använder ni den termen? Hans Petersson hade i sin första replik en chans att svara på dessa frågor, men han avstod från att göra det, och jag är därför tvungen att upprepa frågorna. För många människor — vilket är ofrånkomligt, eftersom det rör sig om en lång historisk utveckling — har kommunism inneburit fattigdom, förtryck och folkmord. Det folkmord som nu begås är inte det sista i världshistorien. Jag vill bara klargöra vad det var jag frågade om. Jag noterar att Hans Petersson inte tyckte det var värt att svara på mina frågor. Herr talman! Jag vill bara notera att man kan konstatera att kommunistpartiet får stryk i Polen. Ja, det får ungefär samma röstandel som vänsterpartiet kommunisterna får i Sverige. Det är situationen. Min politiska framtid är det inte jag som avgör, utan det gör väljarna. Jag har varit medlem i det socialdemokratiska partiet i 38 år, och jag tänker fortsätta att vara det, om det nu är någon mer än Hans Petersson som har intresse av saken. Herr talman! Anne Wibble var vänlig nog att hoppas på att jag skulle komma på bättre tankar under sommaren. I denna sista minut av vår nu förda debatt skall jag återgälda vänligheten. Jag hoppas att det var tänkt som en vänlighet. En del av våra debatter har alltför mycket präglats av den gamla frasen: ”Upp flyger orden, tanken stilla står.” Låt oss också få litet fart på tänkandet. Det lär vara utvecklande, och t.o.m. hälsosamt hävdar en del. Jag önskar mina meddebattörer en trevlig och tankfull sommar.

Herr talman! Vi har i tidningarna läst om att det socialdemokratiska partiet har haft problem med medlemsutvecklingen och har tappat en del medlemmar. Mot den bakgrunden var väl finansministerns besked om att han avser att kvarstå som medlem i det socialdemokratiska partiet glädjande på sitt sätt. Herr talman! Dagens ämne är den ekonomiska politiken i Sverige. Men trots att den är viktig finns det en dag som denna skäl att också vidga perspektivet. Den blodiga massakern på dem som i Beijing kämpat för frihet och demokrati har upprört en hel värld. Den beundran som många av oss känt för den kinesiska samhällsomvandlingen har förbytts i avsky för dem som bär ansvaret för det som nu inträffat. Men det som nu sker är bara en del i en mycket större utveckling. Jag tänker på den globala kollapsen för den socialistiska samhällsmodellen. De förstatligade ekonomierna har förfallit. De förstatligade samhällena har förtryckts. Detta sekels största samhällsexperiment — kommunismens och socialismens — har slutat i fattigdom, förnedring och förtryck. Nu pågår försöken att frigöra dessa samhällen — såväl det kinesiska som de som är under sovjetisk dominans — från de fördärvliga effekterna av detta system. Ibland är man beredd till mer djupgående åtgärder, ibland förefaller det mer vara fråga om kosmetik. Försöken till frigörelse tänder människornas hopp om en bättre framtid. Det är då ofrånkomligt att man vänder sig mot de politiska företrädarna för det system som bringat så mycket elände. Det ser vi i våra östra grannländer Estland, Lettland och Litauen. Det såg vi med stor kraft i det delvis fria valet i vårt södra grannland Polen i söndags. Det har vi upplevt i den sovjetiska folkkongressens intensiva och spännande debatter, och det såg vi när de kinesiska studenterna utmanade diktaturen och byggde en frihetsgudinna mitt på Den himmelska fridens torg. Men samtidigt är systemets motkrafter starka. Den 9 april gick inrikestrupper till blodig attack mot fredliga nationella demonstranter i Tbilisi i Sovjetunionen. Det var inget misstag. Ordern var signerad i Moskva. 20 människor dödades. Tidigt på morgonen den 4 juni kom så massakern i Beijing. Den var uttryckligen beordrad av den kinesiska ledningen. Det talas om tusentals döda. När en diktatur börjar att öppnas upp, går det aldrig att stanna på halva vägen. Ett samhälle kan inte vara till hälften fritt och till hälften ofritt. De kinesiska kommunisternas stora misstag var att de trodde att det gick att ge frihet åt ekonomin utan att ge frihet åt människorna. När människorna till slut krävde frihet hade de bara stridsvagnarna att svara med. Men stridsvagnar kan aldrig döda idéer. Krigsrätten i Polen den 13 december 1981 dödade inte Solidarno§é. Dödandet i Tbilisi den 9 april dödar inte den georgiska nationalismen. Stridsvagnarna i Beijing krossar inte den kinesiska drömmen om frihet och demokrati. Stridsvagnar kan inte döda idéer, men idéer kan faktiskt förgöra stridsvagnar. Jag är övertygad om att vi kommer att få se den dag då frihetsgudinnan åter står på Den himmelska fridens torg i Beijing. Socialismens sönderfall och kommunismens kollaps ger hopp om frihet, välfärd och utveckling för hundratals miljoner människor i Europa och Asien. Men motståndet är starkt och problemen närmast enorma. Kommunismen är beredd att försvara sitt maktmonopol också med det brutala och systematiska våldet — det har vi sett i Kina. Detta ställer krav också på Sverige och svensk politik. Vi måste vara beredda att ge fristad åt dem som för en kortare eller längre period tvingas fly från sina hemländer. Vi måste föra en utrikespolitik, där vår stämma är klar och bestämd varhelst friheten förtrycks. Men samtidigt är det oerhört viktigt att vi med en korrekt och balanserad utrikespolitik på olika sätt kan ge vårt stöd till den fredliga, stabila och trygga avvecklingen av diktaturerna och av planhushållningen varhelst det är möjligt. Herr talman! Sällan har väl den ekonomiska politikens utformning mött en så kraftig kritik som under de senaste veckorna. Den har vi alla utanför detta hus mött hos barnfamiljer, löntagare, företagare och alla som berörs av de olika skatteoch tvångsåtgärder som nu är aktuella. Jag tror faktiskt inte att jag, med undantag av Harry Schein, har sett eller mött en enda röst utanför riksdagshuset som har varit positiv till det som nu föreslås bli riksdagens beslut. Veckans Affärer sammanfattade de rent ekonomiska omdömena enligt följande: ”Efter veckor av politiska piruetter blev resultatet åtgärder som är föga verkningsfulla. Strukturproblemen får nu vänta till 1991. Utbudet stimuleras inte. Åtgärderna lindrar inte bristen på arbetskraft. Inflationen bekämpas inte och tillväxten förblir låg.” När Dagens Industri i fredags gjorde en sammanställning av vad landets ledande ekonomer tyckte, framkom det att alla hade gjort ”tummen ner” för det ekonomiska paketet. TCO:s, Handelsbankens, S-E-Bankens, PK bankens och Föreningsbankens ekonomer underkänner det. LO:s och Industriförbundets ekonomer underkänner det. Alla underkänner paketet. Jag kan inte erinra mig något tillfälle under de senaste decennierna, där kritiken från icke minst sakkunskapen har varit så kompakt som den är i dag. För nästan exakt ett år sedan stod Ingvar Carlsson i denna talarstol och förklarade högtidligt att ”en regering får aldrig tappa greppet om den ekonomiska politiken, för då klarar man inte heller de övriga arbetsuppgifterna”. Men i dag konstaterar LO:s ekonomer torrt att ”regeringen har tappat greppet om den svenska ekonomin”. Så är det. Men än mer verkar regeringen ha tappat greppet inte bara om ekonomin utan också om den egna politiken. Inför valet, det var inte så länge sedan, deklarerade Ingvar Carlsson att allt var frid och fröjd i ekonomin. Någon åtstramning behövdes sannerligen inte, och socialdemokraterna hade inte några som helst avsikter att höja momsen. Det var då det. Sedan dess har man vänt helt om på samtliga punkter. Problemen är stora, åtstramningen är nödvändig och Ingvar Carlsson signerade förslaget om den höjda momsen. Under valrörelsen lovade Ingvar Carlsson uttryckligen vid upprepade tillfällen och som svar på noggrant formulerade frågor att socialdemokraterna inte skulle höja momsen. Ingvar Carlsson har vid tidigare tillfällen sagt att han tar allvarligt på påståenden om att han inte skulle tala sanning. Därför vill jag gärna ge statsministern ytterligare en chans att försöka att förklara på vilket sätt man skulle kunna undvika att anklaga honom för att tala osanning inför väljarna i valrörelsen i denna fråga. Jag förväntar mig ett svar. Vägarna från valrörelsens lättsinne beträffande ekonomin till dagens situation har sannerligen varit slingriga. Omedelbart efter valet började finansminister Feldt tala om en nödvändig omläggning av den ekonomiska politiken i riktning mot den s.k. utbudsekonomi som främst vi moderater krävt. Finansministern fortsatte med sina löften om en ny politik i finansplanen i januari. Han talade om sänkta skatter. Han lovade förslag i april om reformeringen av den offentliga sektorn. Han avvisade åtstramning med formuleringar och argument, som vi tyckte var riktiga då och som vi faktiskt fortfarande tycker är alldeles korrekta. I den socialdemokratiska tidskriften Tiden förklarade han uppriktigt att marknadsekonomin hade vunnit en global och förödande seger över planhushållningen. För att komma från en ledande företrädare för ett socialistiskt parti var det intressanta ord. Men så kom motoffensiven. Det började sägas att s.k. högeridéer hade fått fotfäste t.o.m. mycket högt upp i det socialdemokratiska partiet. Den som sade detta borde veta — utrikesministern och finansministern sitter ju vid samma regeringsbord. När kompletteringspropositionen med ett brak lades på riksdagens bord den 25 april, fanns ingenting kvar av vare sig Ingvar Carlssons löften före valet eller Kjell-Olof Feldts ord och löften efter valet. Nu var det panikbromsning av ekonomin som gällde, och den panikbromsningen skulle på klassiskt socialdemokratiskt manér ske med hjälp av kraftigt höjda skatter. Det blev massiv kritik i sak mot skattehöjningarna, för hanteringen mitt i avtalsrörelsen och bristen på parlamentarisk förankring. Jag är inte den somi onödan skall strö alltför mycket salt i såren, men jag vill ändå citera vad det stod i ledaren i det näst senaste numret av Metallarbetaren: ”Ingen har ännu lyckats svara på frågan hur regeringen Carlsson lyckades göra så många felbedömningar vid ett och samma tillfälle. Det är en så otrolig prestation att den förtjänar ett omnämnande i Guinness rekordbok.” Jag antar att Metallarbetareförbundet har skickat in en anmälan. I denna riksdag fanns det en klar och tydlig majoritet mot alla viktiga delar av den ekonomiska politik som Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt skrev under den 25 april. Momshöjningen var avvisad. Höjningen av löneskatten var avvisad. Straffskatten på Storstockholmsområdet var avvisad. Snabbavvecklingen av mjölksubventionerna hade i praktiken redan fallit. När en regerings politik på ett så centralt område faller samman så totalt, tycker jag att det är logiskt att man också låter regeringen falla. Nu blev det som bekant inte så. Efter att allt detta hade fallit — momshöjningen, löneskatterna osv. — snickrades det ihop en ny politik av en ny majoritet. I allt väsentligt handlar den politiken om höjda skatter. I den meningen ligger den kanske någorlunda i linje med vad socialdemokraterna ursprungligen ville ha. Tvångssparandet har formen av en extra skatt på tre procentenheter på inkomsterna under resten av 1989 och under 1990. Det heter och sägs att pengarna skall betalas tillbaka så småningom. Jag har satt frågetecken om detta verkligen i genuin mening kommer att ske. Jag noterade för övrigt att den biträdande finansministern häromdagen sade att han kunde tänka sig att pengarna betalades ut kanske något senare än vad som sagts. Jo, jo. Det känner vi igen. Det är så det brukar börja. Tvångssparandet leder till orättvisor och öppnar för fiffel. De som har det hyggligt ställt behöver inte drabbas. De kan enkelt dra ner på t.ex. allemanssparandet eller öka lånen. Men de som drabbas är de som lever med små marginaler. De har inte varit med om någon köpfest. De känner sig sannerligen inte överhettade. Ändå är det just de i samhället som skall bära dessa bördor. Ovanpå detta tvångssparande skall vi få höjda energiskatter med ca 3 miljarder kronor. Ovanpå tvångssparandet och de höjda energiskatterna kommer höjda löneskatter — visserligen omdöpta till arbetsmiljöavgifter — med ca 10 miljarder kronor. Det är skatter, avgifter och tvångssparande. Tillsammans är det en felaktig politik. Man höjer skattetrycket i stället för att sänka det. Man bromsar tillväxt och utveckling, när problemet är att vi håller på att halka efter andra länder. Man späder på kostnadsökningarna. Man skall nu försöka att klara ekonomins problem genom åtstramning. Man skall dra ner konsumtionen därför att den socialdemokratiska politiken under 1980-talet har undergrävt utvecklingskraften i Sveriges ekonomi. Men har denna röd-gröna politik någon effekt på svensk ekonomis utveckling under de närmaste åren, så är det att göra en redan besvärlig situation än mer besvärlig. Det är sannerligen inte att undra på att detta mischmasch mött en så samfälld kritik av en så enig skara av ekonomiska fackmän. Vi vet att svensk ekonomi går mot ökande problem. Alla långsiktiga kurvor pekar i dag åt fel håll. Att tala om den s.k. överhettningen som det dominerande, grundläggande problemet är alldeles fel. Problemet är ju inte att det växer så det knakar, utan att det knakar utan att växa i Sverige. Därför måste den ekonomiska politiken inriktas på de grundläggande strukturella problemen. Det är den uppgiften som man har försummat under hela 1980-talet, och det är den avgörande uppgift som nu skjuts ytterligare in i en oviss framtid. Därmed försvagas förutsättningarna för välfärd och utveckling på 1990-talet — det är den bittra sanningen. Uppgörelsen i finansutskottet har medfört att stödet för det borgerliga alternativet i den ekonomiska politiken har minskat. Bakom det klara alternativ som denna politik utgör står i dag bara två av riksdagens partier. Jag konstaterar detta. Jag moraliserar inte. Men trots denna parlamentariska försvagning, finns ett borgerligt alternativ. Det är klart, och det är konsekvent, på det sätt som politiska alternativ skall vara. Det är ett alternativ som vi i denna situation har all anledning att föra ut med än större kraft än tidigare. Det innebär sänkta skatter. Ett rejält första steg i marginalskattesänkningen bör tas redan 1990. Det var vi moderater ensamma om att föreslå redan i januari. Det innebär en stram finanspolitik. Den finanspolitik vi föreslagit under senare år har varit tydligt stramare än den socialdemokratiska. Det innebär en avmonopolisering av den offentliga sektorn, som ger oss som individer och familjer rätten och möjligheten att oavsett plånbokens tjocklek välja vård och välja omsorg. Det innebär en avveckling av mycket av den byråkratioch regleringsapparat som har byggts upp under efterkrigstiden. Till denna politik skall läggas dels den nödvändiga öppningen mot det nya, gränslösa europeiska samarbetet, dels en miljömässig och sund energipolitik, som inte ägnar sig åt oförsvarbart slöseri genom att ersätta fungerande och bra kärnkraft med kol och olja och gas på det sätt som socialdemokraterna nu avser att göra. Herr talman! Det finns ett borgerligt alternativ. Frågan är: Var finns det socialdemokratiska alternativet efter allt vi varit med om? Ingvar Carlssons politik från valrörelsen flög all världens väg för ett bra tag sedan. Kjell-Olof Feldts utbudsrevolution sköts effektivt i sank inom det egna partiet. Och det momspaket som herrarna gemensamt demonstrerade för den 1 maj har tack och lov förpassats till historien. Vad står då socialdemokratin för i dag? Är det bara vackra fraser av klassiskt snitt? Finns det någon socialdemokratisk ekonomisk strategi kvar efter dessa våldsamma vindlingar? Var finns egentligen kompasskursen? Jag är orolig för vad som kommer att hända under de kommande åren. Vi har en regering, som nu köpt sig en parlamentarisk förstärkning till priset av en politisk försvagning och som dessutom verkar ha stora inre problem med den politiska kursen. Samtidigt vet vi, att vi som nation står inför viktiga politiska beslut. Vi måste göra oss av med det skattesystem som t.o.m. socialdemokraterna själva säger är ”ruttet” och ”perverst”. Men för att kunna göra det måste man vara beredd att verkligen sänka skatterna för alla genom att sänka det totala skattetrycket. Att bara fördela om skatter har prövats förr. Det gjorde socialdemokraterna i vad man kallar århundradets skattereform 1971. Det gjorde socialdemokraterna tillsammans med mitten i den s.k. underbara natten 1981. Detta gav ett ökat skattetryck, som ledde fram till dagens ”perversa” och ”ruttna” system. Därför är det så viktigt att sänka skattetrycket och stoppa de kraftiga skattehöjningar på boende och på pensionssparande som nu planeras från socialdemokratins sida. Att sänka skatterna handlar inte bara om att förbättra landets ekonomi — viktigt som det är — utan också om att ge individer och familjer ökade möjligheter att själva forma sina liv. Det gör man faktiskt bl.a. genom sänkta skatter. Vi måste skapa klara spelregler i ekonomin. Jag kan förstå LO:s upprördhet över att regeringen ändrar spelreglerna för avtalsrörelsen mitt under pågående spel. Så får man faktiskt inte göra. Men det som gäller arbetsmarknadens parter i denna del gäller ju i lika hög grad familjer och företag. Det är lika fel att plötsligt kullkasta förutsättningarna för spelreglerna för familjer och företag som att göra det för arbetsmarknadens parter! Vi måste lära oss att spara bättre med de offentliga utgifterna. Just nu ser vi hur kostnaderna snabbt skjuter i höjden, utan att regering eller riksdagsmajoritet förmår göra annat än att bara blåsa på. Därmed riskerar man att skörda storm under kommande år. Det finns en uppenbar risk för kraftiga ökningar av kommunalskatterna redan under 1990. Det är höjningar som vi vet slår hårdast mot dem med lägre inkomster. Men socialdemokraterna här i riksdagen sitter med armarna i kors och vill inte vidta några åtgärder för att redan nu stoppa eller i alla fall bromsa kommunalskatteökningarna. Och med nuvarande oförmåga att kontrollera de offentliga utgifternas snabba ökning är det mycket svårt att se hur det skulle kunna vara möjligt att klara av att hålla nere skattetrycket under kommande år. Det ligger en kraftig skattebomb och tickar i socialdemokraternas ovilja eller oförmåga — eller bäggedera — att ta itu med den snabba ökningen av de offentliga utgifterna. Är det några som behöver ett tvångssparande så är det inte familjerna och företagen — de reder sig bäst själva — utan politikerna i stat och kommun. Vi måste ta itu med problemen inom den offentliga sektorn. Kostnaderna ökar — det är ett problem, men vad värre är: samtidigt minskar ofta kvaliteten. Det drabbar människor som är i behov av vård och hjälp och stöd och som har litat på de löften de har fått. Vi betalar världens högsta skatter.

Det tror jag är illa för Sverige. Ju längre man skjuter på den nödvändiga politiska förändringen, desto svårare blir det nämligen för oss alla att lösa de problem som, så länge man håller sig till retoriken, de flesta verkar eniga om faktiskt finns. Så till slut, herr talman! För många människor som är intresserade av vad som händer och sker i Sverige och i världen är dessa dagar en tid utan verkliga tidningar. Journalistfacket har beslutat att inleda konflikt mot den ena tidningen och det ena etermediet efter det andra. I dag är t.ex. i Stockholm Svenska Dagbladet en tidning med en bra ledarsida och en massiv annonsbilaga. Samma sak gäller Nerikes Allehanda, Jönköpings-Posten, Dala-Demokraten och Skånska Dagbladet, för att nämna några. Blir det inte en lösning på den här konflikten under dagen, kommer i morgon kväll TV:s Rapport att slockna. På fredag står vi utan Dagens Nyheter på morgonen och Aftonbladet på eftermiddagen. Vi får vara utan Sydsvenska Dagbladet på lördagen och Östra Småland och Eskilstuna Kuriren på fredagen. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare några. Jag tycker att det finns all anledning att här i dag uttala en oro — mer kan vi inte göra — för vart detta leder. Tidningar, radio och TV är viktiga delar i ett fritt samhälle och en fungerande opinionsbildning. Jag skulle vilja mana till besinning och till ett snabbt slut på denna konflikt, som riskerar att stänga av oss från omvärlden och försvåra den offentliga debatten om viktiga samhällsproblem.

Herr talman! I söndags kväll kände vi alla än en gång den bestörtning och vanmakt som vi så många gånger tidigare har känt när kommunismen visar sitt rätta ansikte. Rapporterna och bilderna från massakern i Peking har skakat oss djupt. Unga människor har slaktats utan att de har begärt annat än det som för oss är så självklart: demokrati och mänskliga frioch rättigheter. Men tragedin på Himmelska fridens torg har också ett annat budskap. Många av oss som upplevde 60 och 70-talens Kinasvärmeri minns hur man i vida kretsar i vårt land accepterade föreställningen att Kina med nödvändighet måste präglas av enpartisystem och politisk likriktning. De som försökte få oss att tro på det står i dag nakna. Kineser är naturligtvis, när de väl får en chans att yttra sig fritt, inte ett dugg annorlunda än andra människor. Kraven på frihet och demokrati är naturliga för alla människor. Kulturella och historiska förhållanden kan visserligen försvåra en övergång till demokrati där den i dag inte existerar, men för oss som tror på frihet och folkstyre kan det aldrig råda något tvivel om grundvärderingarna och målet — en värld utan diktaturer. Herr talman! I måndags inföll FN:s miljövårdsdag. TV uppmärksammade den i söndags kväll med ett program om den s.k. växthuseffekten. Den utgör det kanske största hotet mot den globala miljön. Växthuseffekten riskerar att leda till att temperaturen på jorden höjs med bl.a. mindre polarisar, höjt vattenstånd, minskade landområden och utbredning av torrområden som följd. Verkningarna för mänskligt liv är oöverskådliga. Orsakerna till växthuseffekten är, som alla känner till, framför allt avskogningen och förbränningen av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. Sveriges direkta roll för den globala utvecklingen är naturligtvis marginell. Risken för temperaturhöjning på jorden ändrbs inte märkbart av om vi i Sverige släpper ut litet mer eller litet mindre växthusgaser. Men samma sak kan sägas om praktiskt taget varje enskilt land på jorden. Det befriar oss alltså inte från ansvar. Det borde också vara ett memento för oss att vi i Sverige, trots att vår elektricitet nästan helt framställs med annat än fossila bränslen, producerar mer än dubbelt så mycket koldioxid per invånare som genomsnittet i världen. Riksdagens beslut förra våren, att koldioxidutsläppen i Sverige inte får öka, skall ses mot den här bakgrunden. Att klara det målet samtidigt som vi skall avveckla kärnkraften och bevara de orörda älvarna är verkligen en utmaning. Man kan säga att vi i Sverige genom de restriktioner vi har satt upp för energiförsörjningen bara har lämnat en smal passage öppen mot framtiden. Det finns de som säger att den är för smal, att det inte går att komma igenom, att vi måste lätta på restriktionerna. Själv tillhör jag optimisterna. Jag tror att det kan gå. Om vi skall lyckas måste vi både utveckla och använda energisnål teknik och i ökad utsträckning utnyttja miljövänliga energikällor, främst biobränslen. Våra förutsättningar att lyckas är bättre än på de flesta andra håll i världen. Men om det skall gå får vi inte börja med att ersätta kärnkraft med eldning av fossila bränslen. Därför är regeringens planer på att ersätta kärnkraft med naturgas oroande. Visserligen släpper naturgas ut mindre koldioxid än kol och olja men avgjort mer än kärnkraft. Dessutom frigörs metan ur naturgasen, vilket gör att naturgasens bidrag till växthuseffekten sannolikt är jämförbar med kolets. I mars skickade socialdemokraterna internt ut en promemoria där man redovisar hur man har tänkt sig att ersätta energin från de två kärnkraftsreaktorer som enligt riksdagsmajoriteten skall stängas av redan i mitten av 1990-talet. Det finns beräkningar som tyder på att det ersättningsprogrammet skulle leda till att utsläppen av växthusgaser i Sverige ökade med i storleksordningen 15 96 av dagens koldioxidutsläpp. Herr talman! Det egentliga ämnet för dagens debatt är den ekonomiska politiken. Många frågor har redan belysts under förmiddagens debatt. Det finns inte anledning att upprepa alla argument. Men jag skulle för ett ögonblick vilja knyta an till en artikel som Ingvar Carlsson skrev i Aftonbladet för några veckor sedan. I den påstod han att ”alla insiktsfulla bedömare är eniga om att Sveriges ekonomi måste kylas ner”. Jag har gått igenom i stort sett alla aktuella konjunkturbedömningar från banker, fackliga organisationer och industrin. Jag kan konstatera att Ingvar Carlssons påstående är en grov överdrift. I själva verket är stödet för såväl regeringens ursprungliga förslag som för den röd-gröna politik som nu av allt att döma kommer att genomföras utomordentligt svagt. De ”insiktsfulla bedömarna” är naturligtvis inte överens om allt, men det råder en betydande enighet om att åtstramningen kommer för sent. Den borde ha beslutats senast förra våren. Det var ju för övrigt en rekommendation som de flesta gav redan då och alltså inte något som de bara säger nu med facit i hand. Man kan fråga sig var Ingvar Carlsson höll hus då. Skrev statsministern förra våren en enda artikel om behovet av åtstramning? Eller sade statsministern ett enda pip om åtstramning i den debatt vi hade här i kammaren förra juni? Var statsministern då beredd att ta hänsyn till vad några insiktsfulla bedömare ansåg? Nej, nej och åter nej. Då fick ansvaret för svensk ekonomi vika för hänsynen till det förestående valet. För några veckor sedan föreslog regeringen en momshöjning. Det förslaget vann inget som helst gehör i riksdagen — det var i själva verket dömt att falla redan i den stund det presenterades — och därför genomförs det inte. I stället blir det tvångssparande. Det är i stort sett lika illa. Det anmärkningsvärda är, som Carl Bildt var inne på, att regeringen över huvud taget lade fram ett förslag om momshöjning, för Ingvar Carlsson lovade ju inför valet alldeles entydigt att det inte skulle bli någon momshöjning under 1989. ”Det är svårt”, skrev Aftonbladet för ett par veckor sedan, ”att här upptäcka den överensstämmelse mellan ord och handling som man har rätt att kräva.” Detta är dess värre inte det enda exemplet på bristande överensstämmelse mellan ord och handling i socialdemokratisk politik. Men i stället för att, i varje fall just nu, räkna upp fler exempel vill jag fråga statsministern — se det gärna som ett tillägg till den fråga som Carl Bildt ställde: Anser statsministern att det är förenligt med god politisk etik att ställa ut vallöften som han inte har några planer på att hålla eller i varje fall inte känner sig det minsta bunden av när valet är över, som är löftesparenteser bara avsedda för valrörelsebruk? Herr talman! När vi hade en motsvarande debatt här i kammaren för ett år sedan sade Ingvar Carlsson att det redan i år, alltså 1989, skulle fattas beslut om en stor och genomgripande skattereform. Tyvärr har den reformen på grund av socialdemokraternas förhalningstaktik blivit ett år försenad. Men det gör den naturligtvis inte mindre angelägen. Att döma av de uttalanden som har gjorts från regeringshåll, och av det arbete som har bedrivits i flera statliga utredningar, är en skattereform inom räckhåll som på ett rimligt sätt tillgodoser mål som vi i folkpartiet länge har arbetat för. Men det finns gott om intressenter som ser sina skatteprivilegier hotade i dessa dagar. Ett kan vi därför redan nu slå fast: Om alla som i dag har skatteprivilegier av olika slag skall behålla dem, blir det ingen skattereform. Om det skall bli möjligt att radikalt sänka skatten på arbetsinkomster, vilket måste vara huvudsyftet med reformen, är det nödvändigt att sätta sig över särintressen och aldrig förlora det viktiga målet ur sikte: att skapa ett rättvisare skattesystem. Det kommer alla att tjäna på, också de som i dag värnar om något specifikt särintresse. Men självklart måste vi också på ett rimligt sätt kunna klara en del övergångsproblem av t.ex. fördelningspolitiskt slag. Om det skulle visa sig, vilket en del beräkningar tyder på, att reformen kortsiktigt inte ger acceptabla resultat för exempelvis vissa ensamstående, måste vi vara beredda att parera de effekterna. Men det är med största sannolikhet bättre att göra det utanför skattesystemet, kanske med hjälp av bostadsbidragen, än att låta hänsynen till en viss grupp styra utformningen av hela skattesystemet. Herr talman! Från folkpartiets sida är vi inställda på att under det närmaste året delta i ett fortsatt konstruktivt arbete i syfte att kunna medverka till den skattereform som Sverige så väl behöver. Målet är lägre skatt på arbetsinkomster och en mer enhetlig kapitalbeskattning. Finansieringen av reformen är bara ett medel för att nå det målet. Den kan vi diskutera. Här finns det alternativ. Vår utgångspunkt är att finansiering skall ske i en sådan omfattning att inte den samhällsekonomiska balansen äventyras och på ett sådant sätt att inte resurser tas från viktiga bristområden som vård, omsorg och utbildning. Herr talman! Jag vill gärna säga att jag tycker att den reformskiss som Kjell-Olof Feldt presenterade i slutet av november var överraskande djärv. Den låg i linje med vad vi länge krävt — och kritiserats för från socialdemokratiskt håll. För inte länge sedan påstod Ingvar Carlsson att det var ljusår mellan folkpartiets skatteförslag och socialdemokraternas. I en intervju i Dagens Nyheter häromdagen sade Kjell-Olof Feldt att avståndet nu var litet mellan socialdemokraterna och samma folkpartistiska skatteförslag! Det är sannerligen snabbt marscherat från socialdemokraternas sida. Men välkomna ändå! Nu har det mot bakgrund av den senaste tidens händelser spekulerats en del om att socialdemokraterna skulle vara på väg att åter byta kurs i skattepolitiken. Inför den debatt som nu förestår skulle det vara värdefullt, om Ingvar Carlsson kunde ge några besked om vad vi har att vänta oss: Står socialdemokraterna fast vid den kurs som finansministern stakade ut i november och som avspeglas i inkomstskatteutredningens förslag? Eller ligger det någon sanning i spekulationerna om att partiet är på väg att överge den kursen? Herr talman! Skattesystemet, alltså det sätt på vilket vi tar ut skatten, behöver förändras. Men dessutom är det totala skatteuttaget för högt i Sverige. I varje fall på ett principiellt plan tycks det vara en uppfattning som regeringen delar. Bl.a. har Ingvar Carlsson i en tidigare debatt här i kammaren med berömvärd precision slagit fast, att socialdemokraternas mål är att skattetrycket skall sänkas så att det motsvarar 51,5 26 av BNP, dvs. med ungefär 50 miljarder kronor i förhållande till dagens skatteuttag. Problemet är att sedan Ingvar Carlsson preciserade det målet har utvecklingen gått i motsatt riktning, dvs. skatterna har höjts. Dessutom visar de kalkyler som regeringen nu har redovisat i kompletteringspropositionen att de offentliga utgifterna under åren framöver utan nya utgiftsbeslut tenderar att stiga snabbare än skatteintäkterna även vid oförändrat skatteuttag. Det innebär alltså ett fortsatt tryck uppåt på skatterna. Mot den här bakgrunden lovade regeringen för ett halvår sedan att man under våren skulle återkomma till riksdagen med, som det hette, en ”strategi för hur de offentliga utgifternas ökning skall kontrolleras och hållas tillbaka”. Någon sådan strategi har vi ännu inte sett till, och nu är tiden ute för den här gången. Det största problemet i dag är att utgifterna i socialförsäkringssystemet, framför allt sjukoch arbetsskadeförsäkringarna, ökar helt okontrollerat. Dess värre är en höjd ambitionsnivå när det gäller att förbättra dåliga arbetsmiljöer och att öka insatserna för rehabilitering inte tillräckliga åtgärder för att möta den här utvecklingen. Socialförsäkringarna måste ses över mer grundligt i syfte att hitta lösningar på den galopperande utgiftsutvecklingen. Den som säger det får nästan alltid höra av socialdemokrater och en del andra, att reglerna i socialförsäkringssystemet är heliga och att varje förändring hotar välfärden. I själva verket är den nu pågående kostnadsexplosionen ett mycket större hot mot den svenska välfärden. Den leder till att andra angelägna offentliga uppgifter trängs undan, till att exempelvis handikappade, gamla och sjuka får vänta på angelägna förbättringar. Samtidigt som socialförsäkringsutgifterna på bara ett år har ökat med 17 miljarder kronor, eller 13 96 — alltså långt mer än de allmänna prisökningarna — har socialdemokraterna sagt nej till insatser för de mest behövande som belöper sig till bråkdelar av det beloppet. Detta är, herr talman, det allvarligaste fördelningspolitiska problem som vi för närvarande har att hantera i denna kammare. Socialdemokraternas svek mot det glömda Sverige drabbar människor som lever på en betydligt sämre standard än flertalet svenskar. Det handlar om vuxna handikappade, om barn med handikapp och deras familjer, om dementa och deras anhöriga, om gamla och sjuka på långvården som tvingas dela rum med främlingar och många andra. Jag skall inom några dagar presentera en rapport där vi mer i detalj visar hur socialdemokraterna sviker det glömda Sverige. Men en sak måste jag fråga Ingvar Carlsson om redan i dag. I den regeringsförklaring som statsministern avgav på riksmötets första dag utlovades bl.a. att situationen för handikappade barn och deras famijer skulle särskilt uppmärksammas.

Herr talman! I vintras besökte jag några länder i Östeuropa och Afrika. Skillnaderna mellan de länderna var naturligtvis stora, men där fanns också intressanta likheter. Viktigast är de dåliga erfarenheter som man har av socialismens ekonomiska system. Det har bidragit till dålig produktionsutveckling, matköer, miljöförstöring och mycket annat elände. Nu har man börjat tänka om. Perestrojka är aktuell inte bara i Sovjetunionen. Den förnyelseprocess som är på gång i Östeuropa, Afrika och även på andra håll har fått olika etiketter, men huvuddragen känner vi igen som liberala. Det handlar inte bara om de politiska förändringarna utan också om de ekonomiska. För ett par decennier sedan började det, herr talman, blåsa en röd vind över världen. Då handlade det mycket om kollektivism, antitillväxt, om en ökad roll för staten och om att politik var allt. För ungefär ett årtionde sedan blev vinden i stället blå. Nu gällde det att göra affärer, det handlade om en individualism som lutade åt egoism, en obegränsad tro på marknaden, minskade offentliga utgifter, om att politik var skit. På 90-talet är det mycket som tyder på att en socialliberal vind kommer att svepa fram. En kombination av demokrati och marknad, av individualism och solidaritet, av välfärd och valfrihet, av tillväxt och miljöhänsyn, av mångfald i uttryck och livsstilar, av att politik inte är allt men att det är viktigt. För oss liberaler kunde det 1968 och åren därefter ibland kännas litet motigt när vi försökte försvara individens frihet mot kollektivet och marknadsekonomin mot planekonomin. På 1980-talet har det på samma sätt ibland känts litet motigt att försvara solidariteten mot egoismen, internationalismen mot den snäva chauvinismen. Inför 1990-talet tycks det nu, herr talman, som om vi skulle kunna ha en spännande tid framför oss med en ny chans för de socialliberala idéerna, både här hemma och internationellt. Det känns mycket hoppföullt.

Herr talman! Himmelska fridens torg har de senaste åtta veckorna varit skådeplatsen för en spirande, inspirerande, kämpande och sjungande demokrati. De senaste dagarna har allt förbytts i sin motsats. De kinesiska studenterna och deras många anhängare bestod provet. Dagens kinesiska makthavare gjorde det inte. För dem blev våldet svaret på den demokratiska utmaningen. En regim som vänder vapnen mot sin egen ungdom — mot sitt eget lands framtid — har ingen framtid. Våldet mot de vapenlösa är barbari. Vårt fördömande är självklart. Det riktas mot de ansvariga i dagens kinesiska statsledning. De har själva bekräftat att de bygger sin maktposition på arméns vapen. Armén har visat, i varje fall delar av den, att den inte är folkets armé, bara makthavarnas. Sverige måste frysa sina förbindelser med dagens kinesiska ledarskikt. Sverige måste visa solidaritet med de kinesiska ungdomar som gästar vårt land som studenter och praktikanter. Sverige måste internationellt verka för isolering av de ansvariga i dagens kinesiska regim. Den kinesiska tragedin står i bjärt kontrast till den ökande öppenheten för de demokratiska krafterna främst i Sovjetunionen och Polen. Också där ser vi styrkan och kraften i demokratin som grund för mänskliga frioch rättigheter, för folkens frigörelse. Låt oss hoppas, att den processen inte kan stoppas. Vi gläds med våra grannar i de baltiska staterna, deras växande självkänsla och självbestämmande. Vi gläds med våra polska vänner, med Solidaritets överväldigande genombrott som dominerande politisk kraft i Polen. Det ger hopp inför framtiden, en alltmer gemensam alleuropeisk framtid. Europarådet tar nu de första konkreta stegen som brobyggare mellan öst och väst. Sovjetledaren Michail Gorbatjovs besök vid Europarådets sommarsession i början av juli markerar en viktig milstolpe. Dessa alleuropeiska perspektiv och det fortsatta arbetet för internationell nedrustning måste prägla också samarbetet i Västeuropa. Allting annat vore perspektivlöst. Därför får inte heller samarbetet EFTA —EG innebära nya barriärer eller hinder mot omvärlden. Nyckelorden ömsesidighet och icke-diskriminering måste vara vägledande. Demokrati och frihet måste vara grunden för samverkan och folkens självbestämmanderätt. Samarbete måste bygga på mellanstatliga förbindelser mer än på överstatliga, mer på decentralisering, delaktighet och närhet än på centralisering, främlingskap och distansdemokrati. Inför den internationella miljödagen har vi kunnat lyssna till deklarationer om miljöns krav från rader av ledande politiker från hela världen. Dessa deklarationer är en bekräftelse på miljöfrågornas globala betydelse och ett internationellt genombrott — än så länge mest i ord. Under kommande decennier måste miljön också i handling bli vår största internationella angelägenhet. Föroreningarna som förs med vindar och havsvågor känner inga gränser av det slag som vi människor ritar upp. Det finns bara en gräns, obönhörlig om den överträds: Vad livet i naturen tål. Utan respekt för den gränsen och för de spelregler som naturens egna kretslopp anger blir varje annan fråga meningslös. Framtiden måste därför tillföras det livsnödvändiga perspektivet: ekologi. Det är själva förutsättningen för uthållig utveckling. God miljö skall vara ett mål också för den ekonomiska politiken. Så blir det nu förhoppningsvis genom dagens beslut om ekonomin. Vi ser det som en framgång för miljön, en framgång som förpliktar! Miljöpolitiken kräver att vi vågar styra samhällsutvecklingen. Det gäller den aktuella energibeskattningen. Energin måste belastas med hänsyn till miljökonsekvenserna. Det uppnår vi inte genom att lägga moms på energin — lika jäms över. Det kräver differentierade punktskatter främst i producentoch importörsleden. De förnyelsebara alternativen måste få en chans, det har de hittills inte fått. Olja, kol och uran har bara en framtid: att ständigt minska. Annars har vi inte förstått naturens varningar. Det är hög tid att miljöavgifter införs. Först då erkänns att ekonomi och ekologi bara är olika sidor av samma sak. Frågan är inte om vi får betala, bara vem, hur och när. Miljön kräver helhetssyn. Den kan aldrig behandlas som en sektorfråga. Liksom ekonomin har ekologin en övergripande betydelse för all mänslig verksamhet. Som alltid i vårriksdagens slutfas behandlar vi regeringens kompletteringsproposition. Den här gången mer omfattande än vanligt, mer självkritiskt än vanligt och — som en följd av valet i höstas — med ett mer osäkert öde än vanligt. Samtliga fem oppositionspartier i riksdagen har instämt i regeringens bedömning — det går ju att hitta citat i de olika partimotionerna — att den svenska ekonomin är överhettad. Däremot går bedömningarna vitt isär när det gäller vilka åtgärder som bör vidtas, både om vad som är möjligt och önskvärt och om det krävs åtgärder av generell eller selektiv karaktär eller bådadera. Centerns riksdagsgrupp tog emot regeringens ursprungliga åtstramningsförslag med mycket begränsad förtjusning, det skall erkännas. Udden var, som vi uppfattade det, i mångt och mycket riktad mot centerns politik — så som vi hade formulerat den inför väljarna i 1988 års val. Höjd moms och borttagna mjölksubventioner är ju raka motsatsen till sänkt moms på maten t.ex. Vi bedömde dessutom att kompletteringspropositionens förslag skulle störa den pågående, men ständigt lika oavslutade, avtalsrörelsen. De starka kompensationsmekanismerna i det svenska samhället skulle stimuleras. Kostnadsnedväxlingen skulle misslyckas och inflationen rusa iväg ytterligare en bra bit, långt över de 8 70 som har nämnts. Obalanserna i ekonomin skulle därmed öka och en skattereform ytterligare försvåras. Det är naturligtvis ingen enkel operation i vilket fall som helst. Vi bestämde oss för att aktivt söka förändra den ekonomiska politikens inriktning, att försöka uppnå ökad konjunkturoch fördelningspolitisk träffsäkerhet. Vi ville fullfölja vår politik så långt det var möjligt för rättvis fördelning, dvs. samma politiska inriktning efter valet som före. Ingen tjänar ju i längden på att ekonomin är ur balans. Överhettning och utglesning — i ekonomi och geografi — är olika sidor av samma sak. Kostnadsstegringar drabbar hårdast alla med låga och normala inkomster. Därför valde vi i centern att ta ansvar — att offensivt presentera en annan väg till målet; Sverige och svensk ekonomi i balans. Vi föreslog ett obligatoriskt sparande — tidsbegränsat och avvägt till konjunktursituationen. Vi är fullt medvetna om att det inte är lika effektivt som skattehöjningar, men vi hade också en annan och mjukare bedömning av hur stora åtstramningar som egentligen var nödvändiga. Det obligatoriska sparande som vi föreslog hade skattefri ränta, högre för dem med låga inkomster och lägre för dem som redan har mycket. Det var självklart att pensionärer med enbart folkpension, pensionstillskott och KBT skulle undantas. Syftena var att öka sparandet och dämpa konsumtionen, att förhindra en inflation som leder till ständigt ökade kompensationskrav. Vi ville också hålla tillbaka skattehöjningar. Men vi villkorade vårt förslag, Vi sade nej till momshöjning, nej till slopade mjölksubventioner och nej till höjning av den allmänna löneskatten. Det hade naturligtvis varit bekvämare att stå vid sidan om och bara säga nej, nej och åter nej. Men vårt valprogram och dess förpliktelse till väljarna kräver aktivitet. Vi valde aktivitet framför egen bekvämlighet. Vi har mött en öppenhet från socialdemokratiskt håll som vi tidigare — låt mig uttrycka det så — inte varit bortskämda med. I praktisk politik har vi därför kunnat uppnå konstruktiva resultat. Att andra partier, som valt en passiv utanförroll, kritiserar oss är ju ingenting att förvåna sig över. Allt annat hade däremot förvånat. Jag har noterat att när s.k. experter uttalar sig i Dagens Industri för någon form av obligatoriskt sparande får de högaktningsfulla kommentarer, som går ut på att ett sådant är mycket bättre än skattehöjningar. När vi föreslår en modell av ungefär liknande slag kritiseras vi däremot mycket hårt. Men det är ett utslag av den politiska rollfördelningen, som vi alla har lärt oss att leva med. I den demokratiska processen har riksdagen och dess utskott haft huvudrollen. Inga förhandsuppgörelser har träffats av partiledningar. Riksdagsgrupperna och det kompetenta folket i riksdagens fackutskott har inte ställts inför fullbordat faktum. Tvärtom — det har under loppet av denna process inträffat mycket klara förändringar i de riktlinjer för utskottsarbetet som vi diskuterade i förväg. Riksdagen har fått möjlighet att visa vad väljarnas nya besked betyder. Väljarna ville se sex partier i riksdagen. Väljarna gav ökat stöd till dagens oppositionspartier och minskat stöd för regeringens parlamentariska underlag. Riksdagens makt har ökat på regeringens bekostnad. Det finns anledning att påminna om den analys som jag, å centerpartiets vägnar, gjorde i riksdagens allmänpolitiska debatt den 19 oktober 1988, med anledning av förra höstens valresultat. Jag betonade då följande: ”-—-- det finns anledning att klart markera att väljarna vill att mer skall bestämmas här i riksdagen. Det är valresultatet kort sammanfattat från parlamentarisk synpunkt. Det är centerpartiets avsikt att lyssna till denna väljarsignal även i frågor där vi inte traditionellt eftersträvar breda politiska lösningar, vilket vi ju gör t.ex. i utrikesoch säkerhetspolitiken. Om samtliga oppositionspartier följer den huvudregeln så kommer riksdagen att få det ökade inflytande som väljarna de facto gett parlamentet. Regeringen får ett i motsvarande mån minskat inflytande.” Just detta har vi sett prov på under vårriksdagen. Det började, som vi alla minns, med utgiftsramarna i januari—-februari. Det är inte så märkligt att regeringen då har tvingats kompromissa om också den ekonomiska politiken. Det är en följd av valresultatet. Överhettningen i ekonomin har under 80-talets senare hälft satt allt djupare spår i våra storstäder, framför allt i Stockholmsregionen. Den som inte sett hur det växer i den regionen är inte utrustad med särskilt god syn. Det gäller i varje fall för den som någon gång ibland reser till Arlanda flygplats och till trakterna därikring. Den som gör det behöver inte ha särskilt göd hörsel för att höra att det där växer så att det knakar. Köerna i storstäderna har blivit långa, framför allt till bostäder. I Stockholm står ca 140 000 människor i kö till lägenhet. Att inte kalla detta en obalans är verkligen att ägna sig åt Orwellskt nyspråk. Många av dessa människor saknar egen lägenhet. Oftast är det fråga om ungdomar. De här ungdomarna tillhör inte överhettningens vinnare. De har inte satsat på börsen eller på de nya åtråvärda yrkena eller fått del av den individuella lönesättningens jätteskutt. De här ungdomarna arbetar ofta i vården, i barnomsorgen eller i andra serviceyrken. De är en förutsättning för att den här regionen skall klara sig och sin framtid. Jag blir upprörd när jag hör diskussioner om hur vi skall ta hit fler människor utan att samtidigt tala om hur dessa skall få möjlighet till anständiga levnadsvillkor. Jag har besökt Södersjukhuset under valrörelsen och brukar anföra det som ett typexempel på hur det ser ut på enskilda arbetsplatser i den här regionen. I köket arbetar man med 30 26 vakanser, och man har 20 olika språk på samma arbetsplats. Skulle detta vara problem som inte tyder på obalans? Ungdomarna i bostadsköerna har verkligen fått känna av ”Stockholmsinflationen”, som drivit upp priserna och skapat köer som de inte har råd att köpa sig förbi. Det är inte den gruppen som hjälps av marginalskattesänkningar finansierade med höjd moms. När vi från centerns sida föreslagit en investeringsavgift för kontorsbyggnationer med en byggkostnad över 5 milj.kr. är det för att värna om storstaden och dess framtid. Det är så uppenbart att den kraftiga kontorsutbyggnaden under senare tid och planerna för kommande år riskerar att förvärra obalansen i regionen. Bara för de närmaste åren finns planer på byggande av 70 000 nya arbetsplatser i Stockholms län. 300 nya Hötorgshus! De stora byggprojekten skulle framför allt ligga längs det s.k. E 4-stråket — Stockholm upp mot Arlanda och Uppsala. Med den ökande obalansen följer självfallet växande köer, inte minst till bostäder. Kostnadsstegringen i byggbranschen gör det inte lönsamt att bygga bostäder, om det nu fanns tillräckligt med arbetskraft och material att avdela till bostadsbyggande. En investeringsavgift på kontor är därför ett ekonomiskt styrmedel till förmån för bostadsbyggande. Också den tillfälliga fastighetsskatt som införs syftar till att dämpa kontorstillväxten. Den får de största effekterna i de attraktivare, dyraste delarna av regionen och kan på så sätt även få en viss inomregional betydelse. För oss i centern är storstaden människorna som bor här. Det är inte de juridiska personernas frihet som vi i förstone vill värna, utan det är friheten för de fysiska personerna av kött och blod. Det är därför som vi i centern driver en politik för att korta köerna till bostäder, vård, omsorg och kollektivtrafik. Det är därför som vi vill värna en god miljö även för morgondagens storstadsbor och storstadsbarn. Det är uppenbart att friheten för de många människorna och för våra barn och barnbarn kräver att vi vågar fatta beslut, även obekväma sådana. Med detta vill jag bara understryka att vi från centerns sida är beredda att ta beslut för att storstaden även i framtiden skall vara en bra livsmiljö, inte bara en arbetsplats. Vi är beredda att titta bakom fasaderna och se helheten. Jag har under de senaste dagarna noterat att inga av de ungdomar som står i bostadskön har sett investeringsavgiften som ett straff eller ett hot mot Stockholm. Deras hotbild är en helt annan! Samma förskjutning i perspektivet kan man notera i frågan om hur vi hanterar arbetsmiljön. De hundratusentals människor som är förtidspensionerade eller långvarigt sjuka är oroliga för sin livssituation. De vill gärna arbeta efter sin förmåga. Men frågan kommer ständigt tillbaka: Kommer jag att orka göra det? Det är inget fel på utbudsekonomi, tvärtom. Också vi hyllar i hög grad tankarna på en sådan, och det gjorde vi även i vår partimotion i januari. Men strävan att öka utbudet av arbetskraft får aldrig innebära att vi glömmer den enskilda människan och hennes oro. Det är därför som vi behöver satsa ökade resurser på hjälp och stöd till de många som ställer frågan: Kommer jag att orka? Det är därför som vi behöver rehabilitering och bättre arbetsmiljöer, som gör att fler orkar och fler vågar. Då räcker det med största sannolikhet inte med att sänka marginalskatten, utan då krävs det någonting mer: att vi ser till att hjälpa dessa i dagsläget utslagna människor åter till arbetsmarknaden. skattetrycket och dragit in mångmiljardbelopp till statskassan, pengar som snabbt hade kunnat låsas i nya stadigvarande utgifter. Inflationsbrasan hade måhända fått ännu mer bränsle. De nu aktuella förslagen bör bidra till en lugnare prisutveckling och därmed skapa förutsättningar för en kommande stor skattereform. Dessutom försvårar de knappast den pågående avtalsrörelsen. Det är i varje fall signaler som nått mig under de senaste veckorna. Förslagen från tre av de fyra skatteutredningarna blir snart offentliga. Snart skall hemligstämplarna hävas. Efter denna slutna period måste allmänheten få sin chans. En kort remisstid — till i början av oktober — skulle därför inte vara acceptabel, i synnerhet som den innefattar sommaroch semesterperioden. Att lyssna på allmänheten, folkrörelserna, fackförbunden och intresseorganisationerna kan aldrig vara fel. Hittills har de teoretiska experterna dominerat debatten. Men alla är ju experter på sin egen vardagsekonomi. Därför är det viktigt att lyssna till allmänheten. Det är därför vi i centern tar initiativet att i höst bjuda allmänheten till rådslag om skattepolitiken. Vi måste lyssna på medborgarna i de här frågorna. Det beror inte på att vi tvekar i våra grundläggande principer och om vad vi själva vill, men vi måste känna att människor är med i en mycket stor reform. I annat fall kommer den inte att fungera som avsetts. När skattefrågorna så kommer till riksdagen för beslut, önskar vi öppenhet och dialog. Det är här de slutliga besluten skall fattas. Endast en bred riksdagsmajoritet kan garantera långsiktighet och kontinuitet i en skattereform. Om en skattereform stämmer med våra grundläggande värderingar, är vi också beredda att ta ansvar — nu lika väl som 1981. Det är så vi upplever vårt ansvar inför våra väljare.